Fru talman! Kjell-Olof Feldt hänvisar till omfattande och långvariga spekulationer mot den svenska kronan före valet. Det där stämmer inte. Valutautflödet från Sverige började ungefär en vecka före valdagen och tilltog kraftigt efter det att den socialdemokratiska valsegern var klar. Förklaringen till att vi fick detta förlopp är att den svenska kronan inte var övervärderad i en sådan utsträckning att det behövde föranleda osäkerhet om valutans ställning. Man kan beräkna att den i jämförelse med alla övriga valutor som vi har i vår utrikeshandel var övervärderad med kanske 3 9. Men det är inte mycket att tala om i de här sammanhangen.

Här ligger förklaringen till den oro som uppstod, i allt väsentligt efter den socialdemokratiska valsegern. Kjell-Olof Feldt säger: Man visste ju ändå att det rådde ekonomisk obalans i Sverige och att någonting måste göras. Ja, Kjell-Olof Feldt, det är rätt. Något måste göras, men de åtgärderna måste vidtas här i Sverige. Vi måste slå in på den kurs som vi moderater förordade i valrörelsen, där vi i stället för att öka de offentliga utgifterna drar ned dem, eftersträvar lägre skatter och Nr 35 den vägen återvinner vår konkurrenskraft. Fredagen den Vad får vi nu se? Ja, helt i linje med vallöftena och de bedömningar som 26 november 1982 andra länder då kunde göra har vi fått en kraftig ökning av de offentliga utgifterna. Vi kan bedöma att det som föreslagits i krispropositionen innebär Om reaktionerna ca 30 miljarder i helårseffekt. Och de skattehöjningar som samtidigt sker utomlands på den räcker inte på långt när för att täcka detta. Vi får en tillväxt i budgetundersvenska devalveskottet, som från uppskattade 75 miljarder går över till 90 miljarder detta år ringen och säkert över 100 nästa budgetår. Och det mest allvarliga, utifrån de synpunkter vi här diskuterar, är att vi riskerar att få en utveckling som mycket snabbt kan leda fram till en statsfinansiell kris. Förra budgetåret uppgick räntorna på statsskulden — om jag minns rätt — till 27 miljarder. De bedömdes bli 38 miljarder för innevarande år — vilket är mycket nog, en kraftig ökning — men efter det att den socialdemokratiska regeringen har trätt till beräknas räntorna uppgå till 45-46 miljarder, och såvitt jag förstår stoppar det inte med mindre än ca 60 miljarder nästa år. Det är här problemet ligger, och det botar vi inte hur mycket och hur ofta vi än devalverar. Ett inslag i ekonomioch budgetministerns argumentation har varit att man med den här politiken strävar efter att minska stödet till förlustföretagen. Som så mycket annat när det gäller regeringens ekonomiska politik är då bilden mycket motsägelsefull. I höst och i början av nästa år kommer man nämligen att till just förlustföretag lägga ut miljardbelopp, som inte motsvarar någonting som tidigare har setts i vårt land. Man gör det just i de branscher där risken för att det skall uppfattas negativt utomlands är mycket stor — till stålbranschen, till varven och till skogen, framför allt till det statliga förlustföretaget ASSI. Nog måste detta, ovanpå en kraftig konkurrensdevalvering, just leda till mycket skarpa reaktioner från andra länder. Eftersom vi så mycket har varit inne på intervjun i Svenska Dagbladet i dag vill jag också här återge vad den danske utrikesministern säger. Han är inte konservativ, Kjell-Olof Feldt. Han tillhör partiet Venstre, och han handlar inte på uppdrag av mig. När jag läste tidningen i morse var uttalandet lika nytt för mig som för Kjell-Olof Feldt. Den danske utrikesministern säger alltså, apropå sänkt industristöd, att de åtgärderna har vi inte fått se ännu, och han är föga övertygad om att han alls kommer att få se något dylikt inom överskådlig tid.

Fru talman! Får jag först till Lars Tobisson säga att den danske utrikesministerns partitillhörighet har jag inte omnämnt eller kommenterat. Var Lars Tobisson har sina partivänner får han hålla reda på själv. Den här lilla debatten kommer väl att framstå som symtomatisk för den ”operation förklädning” som nu skall utföras. Alla Sveriges problem uppstod den 19 september. Då fick vi ett budgetunderskott på 75 miljarder helt plötsligt. Förut hade det inte funnits. Då uppstod ränteutgifter för 53 staten, och då avslöjades det att Sverige har lånat nästan 100 miljarder utomlands. Det visste ingen om förrän den 20 september, när socialdemokratin hade vunnit valet. Det var först då landet fick ekonomiska problem. Sådana hade det inte haft förut. Underskatta inte det svenska folket, mina herrar! Så enkla valser går det faktiskt inte på. För att försöka hitta fram till den viktiga debatten om vägar ut ur den kris Sverige befinner sig i vill jag säga att ingen i dag kan förneka att Sveriges grundläggade problem ligger i industrins svaga konkurrenskraft och svaga läge. Jag vill hävda att Sverige har drabbats hårdare än något annat industriland av 1970-talets ekonomiska svårigheter. Jag tar bara några siffror för att illustrera hur illa det har gått. I Sverige har industriproduktionen inte ökat alls sedan 1973. I de övriga industriländerna har industriproduktionen ökat med 25 96 under samma tid. Sverige har sedan 1970 förlorat en fjärdedel av sin marknad utomlands, medan övriga industriländer har ökat sin andel av världshandeln med 10 96. Inget land har beskrivit en så kraftig tillbakagång som Sverige när det gäller landets industriella position. Det gör att vi såg framför oss att alternativen bara var två. Det ena var att fortsätta på den väg som ni stod för, där Nils Åsling blev den främste exponenten för en industripolitik innebärande att företag efter företag skulle komma att bli beroende av statsstöd och att sysselsättningen skulle komma att fortsätta att minska, arbetslösheten öka och underskotten växa. Det fanns ingenting i er politik som gav besked om annat än att fortsatte vi på er väg, skulle alla problem förvärras. Den väg vi valde är också svår. Men det var den enda väg som innehöll en möjlighet att ge industrin tillväxt och sysselsättningen en ny chans. Det är därför som vi lägger väldigt stor vikt vid att förklara just för våra handelspartner, att hade Sverige fortsatt på sin gamla väg — den ni följde — hade konsekvenserna för vårt internationella anseende i förhållande till andra länder blivit mycket allvarliga. Lars Tobisson säger att Danmark nu tänker bråka om vår stålexport. Det är inte första gången man bråkar om svensk export i Danmark. Det har då gällt spånplattor och andra produkter från industrier som är kraftigt statsunderstödda, och detsamma gäller den svenska stålindustrin i dag. Det ärresultatet av Nils Åslings stålpolitik. Den typen av företag blir alltid utsatta för omvärldens misstänksamhet och kritiska granskning, när man vet att det ärstaten som håller företagen under armarna. Det måste vi komma bort från, och det trodde jag att vi var ense om. Nu säger ni att vi öser ut en massa pengar på de statliga företagen. Det är för att betala de räkningar som ligger sedan den borgerliga tiden. Nils Åsling begär konkretiseringar av mig beträffande vad vi skall göra med industristödet. De konkretiseringarna kommer i vår budget i januari. Vad vi håller på med nu — det kräver krafttag — är att röja upp i den djungel som de borgerliga regeringarnas och Nils Åslings industripolitik har skapat. Man blir något förbluffad när företrädarna för de tidigare regeringarna säger att vi med vår politik äventyrar stora folkgruppers levnadsstandard. De regeringar som Nils Åsling ingick i devalverade kronan med 26 26. Och hur

utomlands på den Fru talman! Förvisso finns det ingen anledning att säga att de ekonomiska svenska devalveproblemen började den 19 september. Jag har i varje fall inte givit uttryck för ringen någon sådan uppfattning. Om man ser det utifrån det perspektiv som jag har som tidigare industriminister är det tvärtom så, att tillväxten i industriproduktionen här i landet inte vände 1973 utan i själva verket 1966, och sedan har den successivt gått ned. Vi har därmed också fått växande ekonomiska problem, eftersom den offentliga sektorn har fortsatt att växa nästan oavbrutet fram till dess vi vände utvecklingen häromåret. Förvisso är problemen stora. Men vad jag menar är att vi den 19 september uppenbarligen fick en ny ekonomisk politik utan att socialdemokraterna i valet hade fått mandat för den. De gav i valrörelsen intryck av att de skulle bedriva en helt annan politik utan risk för reallönereträtter. I själva verket har man slagit in på en väg som innebär en ordentlig åtstramning, mer svångremspolitik än man någonsin har kunnat drömma om här i landet. Vad jag sedan rent rationellt och vid sidan om de politiska skiljelinjerna och den mera spektakulära politiska debatten tycker är trist i sammanhanget är att vad som framför allt under de senaste två åren har gjorts här i landet i fråga om stabiliseringspolitiska åtgärder nu är tillspillogivet. Dessa åtgärder ledde till — det är omvittnat, och det har inte heller Kjell-Olof Feldt förnekat — att svensk industris konkurrenskraft återställdes till nära nog den nivå den hade i början på 1970-talet och som kan betraktas som normal. Det energiska arbete som bedrevs och som ledde till att inflationen pressades ned 5 96 på två år är tillspillogivet. En rad av de stabiliseringspolitiska insatserna — dit räknar jag också skatteuppgörelsen — har man bara spolat och i stället givit sig in på en helt annan och ny politik. Nu ökar kostnaderna. Ränteutgifterna ökar för staten med 1,5 miljarder kronor bara som en devalveringseffekt. Av Statsföretags ökade förluster är 600 milj.kr. för innevarande år hänförliga till devalveringseffekterna. Nu har man alltså öppnat dammluckan. Sedan detta med industristöd, som naturligtvis intresserar mig speciellt. Kjell-Olof Feldt gör den något enkla manövern och antyder att det skulle ha varit den borgerliga regeringen som åstadkom den stålpolitik som ledde till bildandet av SSAB etc. Ja, vi har ansvaret för det. Men kammaren var enig — Kjell-Olof Feldt ifrågasatte inte åtgärderna. Nu får vi försöka göra det bästa möjliga av situationen, men det skall ju inte innebära att man öser ut pengar över de statliga företagen. Man måste inom den statliga företagsgruppen kunna frigöra kapital som i andra företagsgrupper. Industristödet skall inte fortsätta som en följd av devalveringen, säger Kjell-Olof Feldt, men det första han gör är att öka det. Regeringen är redan på väg att öka industristödet på ett sätt 55 som saknar motstycke i det tidigare skedet inkl. industrikrisåren 1977-1978, när ingen annan väg stod till buds än statliga insatser för att undvika en total kollaps i svenskt näringsliv. Jag menar att socialdemokratin nu inte får nöja sig med att säga att vi kommer att begränsa industristödet. Socialdemokraterna måste konkretisera sig. Förslag kommer i budgetpropositionen, säger ekonomioch budgetministern här. O. K., det får vi acceptera, men positionsangivelsen hittills pekar mot att regeringen går i precis motsatt riktning: den ökar industristödet, i varje fall till de statliga företagen, dramatiskt trots devalveringen, och det är någonting som svär mot vad Kjell-Olof Feldt här vill göra gällande. Sedan är det alldeles klart att det finns anledning för breda folkgrupper att känna oro inför denna politik. Härom kvällen kunde TV-tittaren höra hur en känd expert på familjers privatekonomi sade att denna politik leder till den svåraste åtstramning för de breda grupperna som vi har upplevt i detta samhälle. Det är lika bra att erkänna det, Kjell-Olof Feldt, och det är lika bra att erkänna att den agitation ni bedrev i valrörelsen förde svenska folket bakom ljuset i detta avseende. Vad regeringen har slagit in på är inte en kraftfull stabiliseringspolitik, utan en inflationspolitik som inger allvarlig oro inför framtiden.

Fru talman! Jag noterar att ekonomioch budgetministern i dag inte har bestritt mina uppgifter om att räntorna på statsskulden ökar från ca 27 miljarder kronor förra budgetåret till ca 46 miljarder innevarande budgetår, för att sen snabbt öka till bortåt 60 miljarder kronor nästa budgetår. Den obalans som här kommer till uttryck botar man inte med devalvering. Den kan endast rättas till genom åtgärder på hemmaplan, vilka direkt tar sikte på att skära ner de offentliga utgifterna, eftersom skattevapnet, med det höga skattetryck vi uppnått, inte längre fungerar. Orsaken till Sveriges problem är industrins svåra läge, säger Kjell-Olof Feldt. Det är riktigt, eller i alla fall en del av förklaringen. Den väsentliga delen ligger trots allt i det bristande sparandet inom den offentliga sektorn. Men varför är det då så dåligt i industrin? Jo, just därför att vi har låtit de offentliga utgifterna skena i väg. Det är någonting som den borgerliga regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten i alla fall fick kontroll över mot slutet av förra mandatperioden, men där socialdemokraterna nu tar ny fart och blåser på. Det beror på det höga skattetrycket i landet och på den regleringsekonomi och den centralstyrning som framför allt socialdemokraterna har infört i svensk ekonomi. Vi har fått ett snabbt växande budgetunderskott. Jag vill påstå att med ett budgetunderskott som ligger i storleksordningen 13-15 96 av bruttonationalprodukten kommer man inte — hur mycket man än devalverar — ifrån ett underskott i relationerna till andra länder, ett underskott i bytesbalansen. Vi har en sådan brist i det finansiella sparandet i landet att det ger utslag även på den kanten. Nu skall vi få industrin att expandera, och det utan statsstöd, lovar Kjell-Olof Feldt. Men hur skall det gå till? Var skall staten låna sina 100 Nr 35 miljarder kronor nästa år? Något kan man få utomlands, men det finns, om Fredagen den inte annat av rent tekniska skäl, gränser för vad som där står att finna. När det 26 november 1982 gäller hushållen pressar man ju där ner köpkraften och standarden för de yrkesverksamma, de som kanske hade kunnat lämna bidrag, om de fann att de här sparformerna var konkurrenskraftiga. Förhoppningarna står alldeles tydligt, det framgår av dokument från regeringen, till att företagen skall fortsätta att köpa statspapper i den takt som nu sker i fråga om statsskuldsväxlar. Men, Kjell-Olof Feldt, vad är då detta annat än den så förhatliga transaktionsekonomin? Det innebär ju att företagen i stället för att satsa på produktiva investeringar i anläggningar och maskiner använder sin likviditet till att hjälpa staten att klara sitt underskott. Detta är någonting som en del av den statliga apparaten knyter sina förhoppningar till och som onekligen kommer att bli nödvändigt. Kjell-Olof Feldt sade att det fanns två alternativ för den nya regeringen. Det ena alternativet var att fortsätta på det sätt som skedde under den borgerliga tiden. Om man då tänker på hur det såg ut omedelbart före valet, så innebar det besparingar på de offentliga utgifterna och ett nej till ytterligare skattehöjningar. Men så ville man inte gå till väga, utan man valde i stället den väg man nu har slagit in på. Om jag har förstått saken rätt, är tankegången den att man skall kunna rätta till obalansen utan den nedpressning av efterfrågan som har fått ske i andra länder med motsvarande balansproblem som Sverige har. Det skall man kunna klara i kraft av sina unika relationer till de fackliga organisationerna och till den unikt välorganiserade löntagarkåren i landet. Så mycket skulle jag kunna ge på hand, att jag säger att jag skulle vara beredd att diskutera realismen i detta, om det rådde en grundläggande balans i ekonomin och även om den här unika relationen nog inte går att utnyttja någon längre tid. Lämnar man de reala faktorerna och i stället betraktar de finansiella spänningar som råder i ekonomin och som vi här har varit inne på, blir jag övertygad om att den vägen inte är framkomlig. Ett tecken på detta ser jag däri att bytesbalansunderskottet nästa år fortsätter att öka kraftigt. Kan Kjell-Olof Feldt lova att det för 1984 skall vara mindre än vad det är 1983?

Fru talman! Lars Tobissons senaste inlägg visar att han definitivt har lämnat ämnet för den här interpellationsdebatten. Han vill föra en diskussion om vår budgetpolitik. Det skall vi göra om fjorton dagar. Då skall jag återkomma till Lars Tobisson. Jag tänker begränsa diskussionen till det ämne som interpellanten ville ta upp. Givetvis innebär det här, Nils Åsling, en sänkning av levnadsstandarden i Sverige. Det första vi gjorde klart var att en devalvering av vilket slag som helst, och särskilt en devalvering av den här storleksordningen, kommer att innebära en kännbar påfrestning. Det var ingenting vi gjorde därför att vi St upplevde någon glädje över att behöva vidta åtgärder med sådana konsekvenser. Vi ansåg det emellertid vara helt ofrånkomligt.

Vi måste då konstatera att skall vi kunna ta oss ur detta, så krävs det ett ingrepp av det här slaget. Egentligen är det också här en nota som måste betalas, en nota från de glada och spendersamma dagar när borgerliga regeringar förde en ekonomi i stort sett i balans till ett gravt skuldsatt land. Detta är det ingenting att göra åt. Betalar vi inte den här notan nu, så kommer vi att få fortsätta att betala den år efter år, inte bara med sänkt levnadsstandard utan också med tiotusentals eller hundratusentals människor utan arbete — ungdomar som aldrig får en plats någonstans i det här samhället. Men börjar inte Nils Åsling inse att han håller på att hamna i en nästan omöjlig motsägelse? Dels vill han inhösta inrikespolitiska poäng på de ohyggliga umbäranden som det svenska folket nu måste utsätta sig för, dels vill han inhösta poäng på att tala om hur vi övervältrar våra problem på andra länder. Han citerar med vällust utländska politiker, som beskriver det som så, att nu är det de som skall betala för Sveriges felsteg. Det här går inte ihop. Jag försökte säga i mitt första svar att om ett land som Sverige befinner sig i en djupt grundläggande obalans och skall göra en kostnadsanpassning — sänka sin standard och dra ned sina produktionskostnader — då gör Sverige det, liksom varje annat land, genom att ta tillbaka vad man förlorat i form av marknadsandelar. Om vi gör det genom att skriva ned våra löner, får det precis samma effekt på andra länder — vi tar en del av det exportutrymme dessa länder skaffat sig på vår bekostnad, och vi tar en del av den import som de har kunnat föra in i landet och slå ut svenska företag. Om vi gör det med en devalvering, har det ingen annan effekt på deras situation. Det är precis samma effekt vi vill uppnå med devalveringen som om man svälter sig ur detta genom andra åtgärder — genom att sänka levnadsstandarden, dra ned kostnaderna och anpassa sig på den vägen. Den enda skillnaden — och den visar det problem som vi står inför och vars existens jag helt bejakar — är att man med en devalvering skruvar upp inflationstakten kortsiktigt. Det är därför som så mycket av våra ansträngningar just nu går ut på att se till att denna uppskruvning blir en engångshistoria, så att vi kommer ned igen. Där håller vi naturligtvis med dem som säger att risken är stor att man misslyckas — att inflationen blir kvar, på samma sätt som skedde efter 1977 års devalvering när man inte lyckades bemästra inflationsproblemet. Men jag vill hålla fast vid att vår omvärld måste inse allvaret i den svenska situationen. Man har krävt av oss i fem års tid att vi skall göra någonting åt våra obalanser. Man är utomlands inte särskilt lycklig över att Sverige hela tiden tränger sig in på kapitalmarknaderna och lägger beslag på pengar som kunde gå till länder som bättre behöver dem. Man är inte heller lycklig över Nr 35 att Sverige numera utmärker sig som ett land som har en stor del statsunderstödd industri. Man har krävt att vi skall göra någonting, och nu gör vi det. Jag vill påstå att vad vi än gör för att uppnå resultatet att förstärka industrin och öka våra marknadsandelar — något som vi är piskade att göra, om vi inte skall fortsätta med underskotten och den stora upplåningen — så blir resultaten desamma. Men uppoffringarna och bördorna får vi alltid bära själva i form av sänkt levnadsstandard. Det finns här ingen omväg, vare sig vi väljer Lars Tobissons linje med stora nedskärningar av den offentliga sektorn eller den linje som centern företräder, vilken inte blev särskilt klar här i dag utom det att Nils Åsling skäller på mig. Men den här vägen är den som Sverige med bibehållet internationellt anseende kan välja och har valt. Vi tänker genomföra detta till ett lyckligt slut.

Fru talman! Var centern står är ganska klart. Vi lade ju i går fram en partimotion om den ekonomiska politiken, och när Kjell-Olof Feldt har haft tillfälle att studera detta dokument — som jag anbefaller till noggrant studium — kan vi ta debatten om 14 dagar. Jag sätter, fru talman, stort värde på att Kjell-Olof Feldt gick in på en mycket central fråga i det svar som han gav mig, nämligen skillnaden mellan intern och extern anpassning. Som jag sade i mitt inledningsanförande är jag fortfarande förvånad över att regeringens främste företrädare för den ekonomiska politiken inte ser någon avgörande skillnad när det gäller konsekvenserna av en intern alternativt extern anpassning av vår ekonomi. Självfallet innebär en anpassning en sänkning av levnadsstandarden, och givetvis innebar också mittenregeringens ekonomiska politik att man var tvungen att anpassa konsumtionen till produktionsresultatet. Men skillnaden mellan mittenregeringens ekonomiska politik och den socialdemokratiska regeringens politik var ju att vi slog in på en väg där vi skulle arbeta och spara oss ur krisen, medan socialdemokratin med chockdevalveringen tar en rövarchans. Man hoppas på att världsekonomin skall växa i en sådan takt att man kan få en ökning av sysselsättningen som en följd av åtgärderna. Jag tycker att chanstagningen är alltför stor. Det finns risk för att mittenregeringens målmedvetna stabiliseringspolitik förbyts i en ren inflationspolitik. Jag moraliserar inte över att devalveringen innebär att man på omvärlden övervältrar vissa konsekvenser av vår överexploatering av våra resurser, vilket ju blir ett faktum när man genomför en devalvering som inte motsvarar kronans relativa värde utan som har karaktären av konkurrensdevalvering. Problemet är att åtgärden är utmanande, medför reaktioner, försvårar våra handelsrelationer med omvärlden och skapar oro. Framför allt kommer det att leda till — och har redan lett till — att omvärlden visar brist på tilltro till Sveriges förmåga att självt klara problemen. Ser vi våra problem i ett internationellt sammanhang, finner vi att de inte är unika. Men möjlighe 59 terna att klara dem med vårt näringsliv och vår allmänna ekonomiska bas är delvis unika, varför det inte motiverar den typ av dramatiska åtgärder som regeringen nu har gett sig in på. Sammanfattningsvis vill jag säga att åsiktsskillnaden mellan Kjell-Olof Feldt och mig är den att jag menar att den externa anpassning av vår kostnadsnivå som devalveringen innebär medför ett alldeles för stort risktagande. Man ökar den internationella oron och rubbar förtroendet för svensk politik, eftersom man har valt att inte lösa problemet genom en intern anpassning, dvs. man har valt att inte fullfölja den antiinflationspolitik som mittenregeringen framgångsrikt började genomföra. Det här är ett sätt att springa i väg från problemen. Det är dessutom att ta onödigt stora risker på det svenska folkets vägnar. Det är, Kjell-Olof Feldt, anmärkningsvärt därför att man har förskaffat sig ett mandat genom att under valrörelsen ge intryck av att man inte på något sätt skulle nagga levnadsstandarden i kanten. Man skulle klara problemen utan att dra åt svångremmen. Sedan blev det svångrem för hela slanten i den socialdemokratiska politiken.

Fru talman! Vi fick ett medgivande av Kjell-Olof Feldt i alla fall. Devalveringen är riskfylld, sade han. Han pekade då framför allt på att den höjer inflationstakten i vårt land. Det har förekommit olika uppgifter om hur hög inflationen kommer att bli. Det får vi så småningom se. Själv håller jag det inte för uteslutet att det drar iväg bortåt 15 96. Det allvarliga är att detta så kraftigt skiljer sig från den inflationsnivå som nu är etablerad i stora länder som vi har att konkurrera med och försöka sälja till. I Västtyskland, USA och t.o.m. England räknar man nu med en inflationstakt på ca 5 20 nästa år. Vår kommer att ligga kanske tre gånger så högt. Man kan då, som Kjell-Olof Feldt, försöka trösta sig med att detta är en engångsinflation och att vi nog skall se till att begränsa prisstegringarna kommande år. Jag måste här komma tillbaka till de finansiella problemen. Med ett budgetunderskott som pekar mot 15 96 av bruttonationalprodukten får man sådana upplåningsproblem att det är oundvikligt med en ökning av penningmängden, som inte heller den rimligen kan stanna under 15 96. Att vi ien situation där penningmängden ökar i denna takt inte lär komma ned i en inflationstakt under tvåsiffernivå tror jag att vi kan vara alldeles på det klara med — oavsett hur mycket tilltro vi vill fästa vid monetarismens idéer. Detta torde oundvikligen få genomslag på lönebildningen. Om så sker, kommer det att mycket snabbt äta upp de prisfördelar som den mycket kraftiga devalveringen i ett inledningsskede kan ha gett. Det finns, fru talman, en påtaglig skillnad mellan den väg som den socialdemokratiska regeringen har valt och den väg som väljs i andra sjuka välfärdsekonomier av samma typ och storlek som Sverige. Jag tänker på Belgien och faktiskt på Danmark under de senaste månaderna, men kanske framför allt på Holland. Holland är det enda land som kan konkurrera med Sverige i vad gäller de offentliga utgifternas andel av bruttonationalprodukten — det är inte en Nr 35 riktigt lika stor andel, men siffrorna pekar i samma riktning. Holland har ett Fredagen den underskott i statsbudgeten som inte är riktigt lika stort som vårt men 26 november 1982 någonstans i närheten. I Holland har den borgerliga regering som kom till efter ett val hållet bara någon vecka före det svenska angripit problemen genom en kraftig nedskärning av de offentliga utgifterna. Där är man helt inställd på att försvara den egna valutan och att inte arbeta devalveringsvägen — någonting som har varit grundläggande i holländsk politik i många år. Tyvärr tror jag mer på möjligheterna till framgång med den sortens politik än om man går den motsatta vägen, som den socialdemokratiska regeringen i Sverige har beträtt.
Fru talman! Jag vill för min del slutligen bara säga två saker till Nils Åsling. Jag är — med anledning av en tidigare episod i denna kammare — hjärtligt glad att kunna framföra dessa synpunkter till Nils Åsling. Jag hoppas att artikulationen märktes, och med det vänder jag mig inte bara till Nils Åsling utan också till vissa representanter för massmedia. Denna glädje ligger i att kunna konstatera att socialdemokraterna var det enda parti som under valrörelsen faktiskt talade med väljarna om att det krävdes uppoffringar för att ta sig ur Sveriges ekonomiska kris. Vi var det enda parti som gick till val med att tala om att det behövdes skattehöjningar för att lösa våra sociala problem. Vi var det enda parti som helt avstod från alla löften om någon förbättring av levnadsstandarden under den kommande valperioden. Mitt samvete är alltså mycket rent, Nils Åsling, och jag kan möta väljarna utan några som helst betänkligheter. Det andra jag vill säga är att Nils Åsling, när han talar om risker, själv tar en viss risk, en viss politisk risk, genom att döma ut en ekonomisk politik helt och hållet innan den ännu ens har fått en chans att börja fungera i praktiken. Devalveringen är knappt två månader gammal. Vi har inte mer än tagit de första spadtagen i det som skall bli saneringen av Sveriges ekonomi. Det skall bli mig en glädje att längre fram möta Nils Åsling i debatter om den ekonomiska politiken, när hans Kassandra-profetior kan ställas mot de faktiska resultaten av vår politik.
Fru talman! Jag vill också avslutningsvis gärna upprepa mitt tack till Kjell-Olof Feldt för denna debatt. Självfallet återstår ”historiens dom” när det gäller den ekonomiska politiken. Jag har i dag dock velat ge uttryck för oron inför det stora risktagande regeringen har gett sig in på genom en devalvering som inte har sin sakliga grund i en övervärdering av kronan. Man äventyrar mycket av vår internationella trovärdighet. Man äventyrar mycket av det positiva debattoch samrådsklimat som svensk politik skulle behöva, inte minst på det ekonomisk-politiska området, med det agerande man har gett sig in på. Det var det jag ville ge uttryck för. Sedan får världsmarknadens utveckling och den internationella ekonomins utveckling visa i vad mån de & åtgärder som har genomförts har blivit lyckosamma eller inte. Jag har starka tvivel på detta — det finns ovedersägliga tecken som pekar i en annan riktning. Slutligen vill jag också, fru talman, ta upp Kjell-Olof Feldts påstående att socialdemokraterna var det enda parti som förde en politik som inte gav intryck av löften. Om vi exkluderar de fyra famösa löftena och ser till det allmänna budskapet, framstår ju för gemene man rätt mycket som synonymt med den socialdemokratiska politiken. Yttranden som ”mindre svångrem, mera svängrum” tydde på att man från socialdemokratins sida minsann inte var inne på någon åtstramningspolitik med extern eller intern anpassning. Frågan om värdesäkrade pensioner och en lång rad andra frågor i den politiska debatten gav det svenska folket intryck av att socialdemokratin reagerade mot en anpassningspolitik över huvud taget, en anpassningspolitik som skulle föra ner vår konsumtion i rimlig nivå med vårt produktionsresultat. Man förde självfallet inte en debatt som den vi har fört här i dag, om anpassningen skulle ske internt eller externt, men man gav svenska folket intryck av att någon anpassningspolitik över huvud taget inte var nödvändig om socialdemokratin kom till makten. Verkligheten har visat någonting helt annat.
Fru talman! Kjell-Olof Feldt måste ha ropat så högt under valrörelsen att haniinte hörde vad andra sade. På annat sätt kan man välinte förklara att han inte uppfattade att vi moderater verkligen talade om de uppoffringar som måste göras för att föra landets ekonomi till rätta igen. Skillnaden var den att medan socialdemokraterna — vid sidan av olika återtagna besparingar och andra utgiftsökningar — lovade skattehöjningar, talade vi moderater om nödvändigheten av att skära ner i offentliga utgifter och de olika former av förmåner som sådana kan innebära för medborgarna. Till slut vill jag säga några ord om framtiden. Det är givet att man i dag inte med bestämd säkerhet kan uttala sig om hur den här devalveringen skall lyckas. Jag har, som framgått av vad jag sagt här, mycket onda aningar. Kjell-Olof Feldt må tro mig eller inte — för Sveriges del hoppas jag faktiskt att min pessimism kan visa sig obefogad.

Herr talman! Rune Gustavsson har ställt följande två frågor till justitieministern: Interpellationen har överlämnats till mig. Båda frågorna kan besvaras med en hänvisning till den kommission mot narkotikamissbruket som jag fått regeringens bemyndigande att tillkalla. Kommissionen skall enligt sina direktiv lägga fram förslag till åtgärder på sju områden.

Som bakgrund till den första frågan anför Rune Gustavsson en åtalsfråga i Mora som nyligen avgjordes av riksåklagaren. Som framgått av det föregående har narkotikakommissionen möjlighet att överväga om detta och liknande fall föranleder några förändringar i narkotikalagstiftningen. Jag räknar med att kommissionen med förtur gör sådana överväganden. Som bakgrund till den andra frågan hänvisar Rune Gustavsson till de åtgärder mot narkotikamissbruket som den dåvarande regeringen föreslog i proposition 1977/78:105. Det niopunktsprogram som riksdagen fattade beslut om med anledning av denna proposition innebar förstärkningar inom vissa områden. Vi måste gemensamt konstatera att hittills vidtagna åtgärder och det omfattande arbete i olika samhällsorgan som där redovisades ännu inte kunnat tränga tillbaka missbrukets omfattning. Jag har betecknat det som ett stort misslyckande för välfärdssamhället att narkotikamissbruket fick fäste i vårt land på 1960-talet. Regeringen har beslutat att prioritera kampen mot narkotikamissbruket. Jag räknar med att den nu tillsatta narkotikakommissionen skall kunna slutföra sitt uppdrag före utgången av år 1983. Vårdfrågorna bereds i socialdepartementet med samma tidsplan. Jag hoppas att regeringen, på grundval av detta arbete, skall kunna forma en narkotikapolitik som kan tränga tillbaka missbruket.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Som Ingvar Carlsson framhåller har jag ställt interpellationen med anledning av en åtalsfråga i Mora som nyligen avgjordes av riksåklagaren. Nu hänvisar Ingvar Carlsson till den tillsatta kommissionen mot narkotikamissbruket. Jag tycker att det är ett något magert svar på mina frågor. Det är enhetlighet i tillämpningen av lagstiftningen som jag är angelägen om att få till stånd. En sådan enhetlighet är oerhört viktig i det fortsatta arbetet. Eftersom det var en fråga om rättstillämpningen, ställde jag helt naturligt interpellationen till justitieministern. Jag vill nu till Ingvar Carlsson upprepa min fråga om regeringen, exempelvis genom en rekommendation från riksåklagaren till landets åklagarväsende, avser att verka för att vi får en enhetlig rättstillämpning. Riksåklagaren har tidigare gett sådan rekommendation i fråga om innehav av narkotika. Enhetlig rättstillämpning i vårt land i fråga om narkotikalagstiftningen är viktig även ur nordisk synpunkt. Som jag har framhållit i min interpellation, antog Nordiska rådet vid sessionen i mars ett medlemsförslag av innebörden att vi för att nå ett framgångsrikt arbete i Norden måste ha en enhetlig rättstillämpning. Det skulle då vara olyckligt om det skulle råda osäkerhet Nr 36 om rättstillämpningen här i Sverige. Måndagen den . När det gäller den tillsatta kommissionen mot narkotikamissbruket vill jag 29 november 1982 uppriktigt säga att jag anser att regeringen har haussat upp den på ett sätt som inte motsvarar vare sig kommissionens uppgift eller dess sammansättning. Om kampen mot För det första är de angivna punkterna ingenting nytt. De är en fortsättning narkotikamissbrupå det hittills bedrivna arbetet. Det är värdefullt och nödvändigt att arbetet — ker fortgår och att det sker förbättringar och samordningar på de områden där insatserna inte har varit tillräckliga. För det andra är jag förvånad över hur denna kommission har sammansatts och att regeringen tycks ha tagit bort narkotikafrågorna från socialdepartementet, bortsett från lagstiftningen och vårdfrågorna. Där har det tidigare varit en samordning. Regeringen frikopplar kommissionen från dem som har ansvaret inom myndighetsområdet. När vi 1977 tillsatte den s.k. ledningsgruppen, som hade att utarbeta underlag för den proposition som vi lade fram 1978, hade vi med alla dem som har ansvaret inom de olika myndigheterna, från departement och samtliga myndigheter som på ett eller annat sätt är berörda. Därmed förankrades arbetet och besluten hos de myndighetsansvariga. Förhållandet har varit detsamma när det gäller SAMO, som varit knuten till departementet. I sitt svar säger Ingvar Carlsson att han betecknar det som ett stort misslyckande för välfärdssamhället att narkotikamissbruket fick riktigt fäste i vårt land på 1960-talet. Jag delar helt Ingvar Carlssons uppfattning på den punkten. Det hade inte behövt bli så, om socialdemokraterna då hade intagit en fast hållning mot det hotande drogmissbruket och gått i närkamp med det som hotade. Men då och långt framöver företrädde socialdemokraterna en besynnerlig drogliberalism och flummighet. Därför vilar ansvaret för vad som hände och som sedan har gett så negativa resultat tungt på den socialdemokratiska ledningen och den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Det arbete som under senare år har bedrivits i kampen mot drogerna har varit framgångsrikt på många områden. Attitydförändringen är klart märkbar. Vi har fått ett ökat engagemang bland enskilda, inom skolorna, inom folkrörelserna osv. Det är oerhört värdefullt. Det har också lett till en klar attitydförändring inom den socialdemokratiska ledningen, och det vill jag betrakta som en stor framgång i vårt arbete mot drogerna. Jag vet inte i vilken utsträckning Ingvar Carlsson har följt det arbete som under senare år bedrivits och som pågår. Jag fick i förra veckan ett litet informationsblad från socialdepartementet, novemberbulletinen Aktion mot droger. Där säger departementsrådet Jakob Lindberg: ”Vi är inte bara en bit på vägen. Vi har tagit väldiga kliv framåt.” Han knyter an just till värdet av samordningen och av att socialdepartementet har hållit i trådarna. Han säger så här: ”Det har givit kampanjen en extra skjuts och vi har kanske lättare kunnat samla berörda myndigheter och organisationer samtidigt som det gått snabbare att skaffa fram de ekonomiska resurserna. Men vi måste komma 3 ihåg att det här har varit särskilda insatser av tillfällig natur. Det löpande arbetet måste göras av myndigheterna själva.” I samma information återfinns uttalanden av Eric Horning, ANT konsulent i Malmö: ”Utan tvekan har vi lyckats, säger Eric som själv har varit med vid framställningen av skolpaketen. Responsen bland lärare och elever har varit mycket positiv. Eleverna vågar i mycket större omfattning tala om sina känslor och saker man aldrig tidigare vågat ta upp. Lärarna tycker att eleverna blivit öppnare och sammanhållningen i klasserna har ökat.” Detta är oerhört väsentligt, och jag betecknar det ökade engagemanget hos enskilda och inte minst hos ungdomen som något av det allra mest positiva att ta vara på framöver. Därför är det viktigt att det under det närmaste året, när vi diskuterar de här frågorna, inte bara blir en hänvisning till narkotikakommissionen. Arbetet måste bedrivas med ökad styrka. Vi får inte på något sätt dämpa det engagemang som nu finns. Det är också viktigt att alla som nu engagerat sig och är verksamma i kampen mot drogerna inte får uppleva en debatt där det råder osäkerhet om rättstillämpningen på detta område. Det är viktigt att få till stånd en samstämmighet. Det gäller att ha kontinuitet och samordning nedifrån den enskilde individen och ända upp till de olika myndigheterna. Med på det sättet samordnade insatser tror jag att vi skall nå ett bra stycke på väg. Det är de samlade insatserna som skall ge resultat.

Herr talman! Regeringen kan givetvis inte överpröva riksåklagarens beslut. Det är väl inte heller Rune Gustavssons avsikt. Vad vi sagt med anledning av det fall som Rune Gustavsson åberopar i sin interpellation är att den tillsatta kommissionen bör pröva denna fråga och snarast, om den så finner anledning, inkomma med förslag till regeringen. Har man tillsatt en kommission, skall man självfallet använda kommissionen i ett sådant här fall. Den övriga delen av Rune Gustavssons inlägg har jag litet svårt att förstå. Han säger att regeringen haussat upp den här frågan. Han säger helt utan grund att socialdepartementet skulle vara ställt åt sidan. Det som har skett är helt enkelt att framför allt tre delar av regeringskansliet har gått samman — socialdepartementet, justitiedepartementet och statsrådsberedningen — och tillsatt en kommission som har fått kort tid på sig, ett år, att arbeta fram ett förslag till handlingsprogram. Man får lämna förslag löpande för att inte någon tid skall gå förlorad. Samtidigt med detta pågår för de speciella frågor på vårdsidan som socialdepartementet har ett ansvar för en beredning av den delen av problemen med samma ambitiösa tidsprogram. Dessutom skall kommissionen arbeta i nära kontakt med regeringen. I det avseendet är alltså Rune Gustavssons önskemål om t.ex. kontakt med socialdepartementet också uppfyllt. Jag upplever därför den delen av Rune Gustavssons inlägg som en litet onödig och märklig gnällighet. Jag tycker också att det är ganska meningslöst att börja beskylla varandra Nr 36 inom partierna eller mellan partierna för flummighet eller bristande åtgärder Måndagen den idet förgångna. Jag skulle kunna läsa upp en lång rad av åtgärder som vidtogs 29 november 1982 under den tidigare socialdemokratiska regeringens tid. Jag ledde själv på den tiden i statsrådsberedningen utarbetandet av dets.k. tiopunktsprogrammet Om kampen mot 1968, som fick positiva effekter under en tid men som kanske sedan parkotikamissbruinvaggade oss i säkerhet, därför att vi trodde att vi definitivt hade trängt ket tillbaka narkotikamissbruket. Men det visade sig sedan att de mäktiga krafter som driver narkotikahanteringen återigen fick övertaget. Visst skulle jag kunna diskutera effekterna av den borgerliga regeringsperioden. Men, Rune Gustavsson, nyttar det särskilt mycket till? Är det verkligen detta människorna vill höra nu — ett gräl om vad som har gjorts eller inte gjorts i det förgångna? Jag tror att det finns en mycket stark opinion här i landet som kräver att politiker och myndighetspersoner, tillsammans med de frivilliga organisationerna och folkrörelserna, nu vidtar kraftfulla motåtgärder. Vad jag har sagt är att även om man har haft framgång i vissa avseenden, kan jag inte betrakta de hittills genomförda åtgärderna som tillräckliga. Det räcker ju att man går till riksdagshuset och passerar Sergels torg för att man skall se ganska sorgliga händelser inträffa här utanför. Det räcker att läsa statistiken: unga människor dör varje år, varje månad, på grund av narkotikamissbruk. Det räcker att läsa att man i den s.k. Gyllene triangeln har haft två år med rekordskördar och att det väntas en anstormning av bl.a. vårt land, för att försöka bredda marknaden. I detta läge skulle jag vilja vädja om att alla goda krafter sluter sig samman, att alla partier hjälps åt. Vi måste ju rimligen ha den gemensamma uppfattningen att vi måste försöka tränga tillbaka narkotikamissbruket så långt det över huvud taget är möjligt. Jag tycker att vi konstruktivt skall inrikta oss på detta. För detta arbete finns det ju en referensgrupp, där samtliga riksdagspartier är representerade. Låt oss nu tillsammans konstruktivt utarbeta förslag och program som vi också, hoppas jag, skall kunna genomföra i stor enighet!

Herr talman! Nej, jag är medveten om att regeringen inte kan eller bör ompröva riksåklagarens beslut. Vad jag efterlyste var besked om regeringen kommer att verka för att det exempelvis ges ut sådana rekommendationer som tidigare fanns när det gäller narkotikainnehav. Vi hade ju en olycklig tid då det var tillåtet att inneha en viss mängd, men så småningom lyckades vi ändra på detta. Det är inte fråga om gnällighet, Ingvar Carlsson. Jag har sagt att jag tycker att ni har haussat upp den här frågan. Ibland har det ju framstått som om vi hade misslyckats helt, men nu skall det tillsättas en kommission, och sedan skall Sverige på det sättet bli narkotikafritt. Jag har bara visat på vad som har gjorts, vad som är på gång och det ökade engagemanget, den ökade medvetenheten ute hos allmänheten, hos de enskilda människorna. Och det 15 är detta vi måste bygga vidare på. Jag har den bestämda uppfattningen att oavsett hur många poliser, hur många tullmän vi än tar fram — det är nödvändigt att göra det —, så länge det finns köpare av narkotika finns det också säljare. Därför måste vi se till att inte nya grupper kommer in i missbruket. Detta är den stora, viktiga frågan, om vi skall kunna lösa detta problem. Nej, vi bör inte diskutera vad som hände tidigare. Men jag anknöt till vad Ingvar Carlsson själv sade i sitt svar om utvecklingen på 1960-talet. Jag har själv jobbat så mycket med de här frågorna, både här i kammaren och en tid i departementet, att jag har upplevt denna situation och ett väldigt motstånd. Ibland får man ju den uppfattningen, när man ser olika kommissioner tillsättas, att utvecklingen är på väg tillbaka. Jag hoppas att vi alla, i partierna och i folkrörelserna, verkligen skall kunna ta gemensamma tag. Jag är således glad åt att de här frågorna verkligen har kommit att utgöra en viktig del av den socialdemokratiska regeringens arbete. Jag har träffat många ungdomar under årens lopp, och jag har sett allt det elände som finns. Men jag skall ärligt erkänna att jag inte var medveten om att problemet var så omfattande, förrän jag själv började resa runt i landet. Jag träffade då dessa nedgångna ungdomar och fick ta del av deras beskrivning av den situation som de hade upplevt dels innan de kom in i beroendet, dels under beroendetiden.

Herr talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att utbildningen inom dataområdet skall motsvara de norrbottniska dataoch elektronikföretagens behov. Utbildningen inom dataområdet har under de senaste åren utvecklats och utvidgats i snabb takt. I detta sammanhang har den roll högskolan i Luleå kan spela för utvecklingen i Norrbotten varit särskilt viktig. Så anordnas t, ex, fr.o.m. innevarande budgetår datatekniklinjen vid denna högskola, Vidare har riksdagen fattat principbeslut om att vid högskolan inrätta en professur inom dataområdet när en tillräcklig forskningsbas härför har byggts upp. För att möjliggöra denna uppbyggnad har särskilda medel anvisats högskolan i Luleå. Genom ett särskilt beslut i augusti 1982 medgav den förutvarande regeringen dessutom att högskolan i Luleå får disponera 7 milj.kr. för att förstärka forskningen inom bl.a. områdena elektronik, datateknik och verkstadsteknik. I detta sammanhang vill jag också nämna de resurser som finns vid det s.k. mikrodatorcentrum vid högskolan, De förhållanden som jag nu har redovisat bör underlätta expansionen av dataoch elektronikföretagen i Norrbotten. Jag anser att en satsning på utbildning och forskning inom de berörda områdena är angelägen. Jag avser att återkomma till dessa frågor i budgetpropositionen 1983. Jag vill slutligen tillägga att frågan om förbättrade utvecklingsmöjligheter för Norrbottens näringsliv bereds skyndsamt i särskild ordning inom regeringskansliet. I detta beredningsarbete kommer också högskolans i Luleå roll för att stödja utvecklingen av bl.a. de industriområden frågeställaren tagit upp att studeras.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Jag noterar att svaret går i en positiv riktning. Det norrbottniska näringslivet är av tradition mycket ensidigt, men det har faktiskt skett positiva förändringar under de senaste åren. Dit hör tillkomsten av många fina och expansiva företag inom dataoch elektronikbranschen. Den branschen var tidigare helt orepresenterad i Norrbottens län. I dag finns det i länet 10-12 olika företag som tillsammans sysselsätter drygt 150 personer. Det kan förefalla vara ett litet antal, men företagen utgör en betydelsefull del av ett i övrigt ensidigt näringsliv i Norrbotten. Dessa företag har inneburit ett ökat kunnande och en breddning av verksamheten i näringslivet. Under innevarande år har det fattats flera beslut, dels om en kraftig utbyggnad av befintliga företag, dels om nyetableringar. Jag tänker på ett beslut nyligen inom L M Ericsson-koncernen om att lokalisera verksamhet till Luleåregionen. ASEA är ett annat exempel. Tillkomsten av dessa företag inom dataoch elektroniksektorn skapar således inte bara sysselsättning utan även en differentiering av näringslivet. Tillväxten i denna typ av företag är intressant också därför att vi på detta sätt till länet får företag med en verksamhet och en produktion som inte är lika känslig ur transportsynpunkt som det övriga näringslivet. Avståndet till marknaden är inte lika kännbart. Denna kraftiga utökning av dataoch elektronikföretagen har dock rest många frågetecken. Som jag har framhållit i min fråga kan man t.ex. undra om utbildningsresurserna ligger på en sådan nivå att de stämmer överens med de krav som företagen har. Som jag ser det, måste utbildningen anpassas så att den går hand i hand med företagsuppbyggandet. Jag vet att företagare har hyst oro och uppställt vissa frågetecken. Jag skrev också i september ett brev till den förutvarande utbildningsministern där jag tog upp dessa frågor. Men valet kom emellan, och eftersom han nu inte längre är kvar i sitt ämbete har jag ställt denna fråga till Lena Hjelm-Wallén. Denna högskolelinje på dataområdet är positiv: Där utbildas i dag ca 30 civilingenjörer i en treårig utbildning. Jag kan också säga att utbildningen tillkom genom initiativ från centerns ledamot i högskolans styrelse. Herr talman! Jag noterar i alla fall att utbildningsministerns svar har en positiv inriktning. Jag noterar också med tillfredsställelse att vi, när budgetpropositionen skall föreläggas riksdagen, har att se fram emot nya förslag. Dessutom förväntar jag mig att man i det arbete för just Norrbotten som pågår inom regeringskansliet även beaktar denna fråga och att vi kan få en aktivitet som innebär att dataoch elektronikområdet utvecklas Nr 37 ytterligare i länet. Jag ber att få tacka för svaret. Tisdagen den
Herr talman! Gunnel Liljegren har frågat mig om jag är beredd att göra ett förtydligande av bestämmelserna om betyg i undervisningsskicklighet, så att enhetlig praxis tillämpas vid de olika ämneslärarlinjerna vid landets högskolor, samt att utfärda övergångsbestämmelser för den kurs som avslutas med denna termin.

I ett beslut den 11 november 1982 har UHÄ förtydligat dessa övergångsbestämmelser. I beslutet anför UHÄ bl.a. följande: ”Eftersom endast en ringa del av teoriundervisningen under den praktisk-pedagogiska utbildningen ges under den andra terminen och undervisningen då vanligtvis är en direkt uppföljning av genomgången praktikutbildning, bör den del av teoriutbildningen som skall betygsättas rimligen ha varit förlagd till den första terminen. Någon retroaktiv betygsättning bör därför ej ske.” Jag utgår från att UHÄ meddelar de föreskrifter som behövs för att riksdagens intentioner skall fullföljas. Jag ser för min del ingen anledning att frångå den nuvarande ordningen, att föreskrifter om betyg på grundval av riksdagens beslut meddelas av den myndighet som fastställer utbildningsplan.

Herr talman! Jag är förvånad över den passivitet som för det första UHÄ och för det andra regeringen har visat under våren 1982 i fråga om att meddela anvisningar om hur det nya betygssystemet på ämneslärarlinjen skall fungera. Metodiklektorerna har under våren vittnat om att det har blivit ett positivt arbetsklimat mellan handledare, kandidater och metodiklektorer. Detta kan man utan vidare tillskriva det faktum att betyget i 83 lärarskicklighet numera skall omfatta godkänd eller icke godkänd. Det var ett enigt beslut som 1981 fattades på den punkten. Av UHÄ:s direktiv att döma — direktiven kom inte förrän i juni 1982 — verkar det emellertid som om metodik skulle betraktas som en kurs i ämnesteori, och teoretisk metodik skulle betygsättas med graderade betyg: godkänd, icke godkänd eller väl godkänd. Tidigare vägdes metodik in i lärarskicklighet, och betyg gavs som ett delbetyg i fråga om lärarskickligheten, där graderade betyg numera inte skall ges. Genom UHÄ:s tolkning får metodiklektorerna en helt ny uppgift, nämligen att sätta graderade betyg i metodik, vilket aldrig tidigare har förekommit. Dessutom har elever och lärare fått veta detta först i juni 1982. Och betyg skall sättas till julen 1982. Det är helt klart att om man tvingas sätta betyg i metodik, kommer de betygen att bli retroaktiva, eftersom den teoretiska delen av metodiken var förlagd till första terminen, dvs. våren 1982. Sedan har UHÄ utgivit en tolkning av sin egen förordning som inte gör förvirringen mindre. Det är det förtydligande som Lena Hjelm-Wallén läste upp och som ju är fullständigt obegripligt. Jag vill fråga Lena Hjelm-Wallén: Skall graderade betyg i metodik sättas på lärarhögskolorna i höst, eller skall sådana betyg inte sättas?
Herr talman! Jag ger Gunnel Liljegren rätt i att förhållandena beträffande betygsättningen i lärarutbildningen har varit röriga under senare tid. Det är också så, som Gunnel Liljegren sade, att ansvaret för detta drabbar den tidigare regeringen. När situationen nu är sådan, måste jag samtidigt göra klart att det är UHÄ som har att handlägga denna fråga och att vi från regeringen inte kan lägga oss i det. Jag hoppas att det förtydligande som UHÄ har gjort om att det inte skall vara någon retroaktiv betygsättning och om hur man kan hantera metodikundervisningen — hur den kan integreras i andra ämnen eller i praktikverksamheten — skall klara upp den här situationen.
Herr talman! Metodikbetyget kan på ämneslärarlinjen inte integreras i de andra ämnenas betyg, möjligen i pedagogikbetyget, eftersom ämneslärarna kommer till lärarhögskolan med graderade ämnesbetyg i bagaget och skall genomföra sin praktiska utbildning på lärarhögskolan. Avskaffandet av betyg i lärarskicklighet kan få till följd att den praktiska delen av utbildningen får en mycket mindre tyngd än den teoretiska. I stället för att ägna sig åt att förbereda lektioner skulle lärarkandidaterna kunna plugga metodik och lära sig hur man förbereder en lektion men lägga mindre vikt vid hur man : genomför den, eftersom graderade betyg inte sätts. Lena Hjelm-Walléns kollega har visat prov på en omvändelse under galgen och utfärdat direktiv beträffande blockbetygen. Det vore på sin plats, tycker jag, att utbildningsministern gjorde detsamma när det gäller dessa betyg på ämneslärarlinjen och gav klara besked till UHÄ. Detta måste det vara möjligt att göra.
Herr talman! Man får ju ändå hålla sig till bestämmelserna. Situationen är den att föreskrifter om betyg skall utarbetas av den myndighet som fastställer utbildningsplanen, och det är UHÄ.
Herr talman! Jag kan inte säga att jag är särskilt nöjd med svaret. Förvirringen består. På vissa lärarhögskolor kommer skriftliga uppgifter i metodik att ligga till grund för betygsättningen, på andra lärarhögskolor kommer inte det att vara fallet. Det måste vara en utbildningsministers uppgift att försöka samordna tillvägagångssätten vid de olika lärarhögskolorna.
Herr talman! I sak är ju Gunnel Liljegren och jag helt överens: att det är en olycklig situation, om man nu skulle börja sätta graderade betyg i metodik. Men formellt ligger det så till att den som har att fatta beslut i frågan och som nu också har tagit itu med den är UHÄ. Jag tror att UHÄ också kommer att klara av detta.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Det aktualiserar i och för sig behovet av att återigen åberopa det exempel jag nämnt i frågan. Min fråga gäller en minst sagt märklig avvisning av en person vid namn Kemal Bayram av Arlandapolisen. Personen i fråga anlände förmodligen under förmiddagen torsdagen den 11 november till Sverige. Ändamålet med resan var att hälsa på goda vänner som lever här. Vid elvatiden på dagen kontaktades Turkiska riksförbundet av Arlandapolisen. Där fanns då ingen som kände till något om Bayram. Man lyckades emellertid få reda på hans vänner, och mellan kl. 13 och 14 ringde man till polisen på Arlanda och meddelade detta. Man fick då svaret att Bayram inte kunde släppas in i landet, eftersom han saknade returbiljett och bara hade 2 000 kr., vilket inte räckte till en flygbiljett till Frankrike, som kostade 2 800 kr. I det läget tog en person från Turkiska riksförbundet med sig 1 000 kr. och åkte ut till Arlanda och polisen där. Tillsammans med Bayrams egna pengar skulle det täcka flygkostnaderna till Frankrike. När denna person kom till Arlanda var kl. 15.30. Han fick emellertid beskedet att det inte räckte med pengar. En flygbiljett till Frankrike skulle också uppvisas. Man gick då till Air Frances kontor på Arlanda, och för de 1 000 kronorna försökte man köpa en biljett mot löfte att betala resterande summa följande dag. Air France gick med på arrangemanget, och tjänstemannen på Air Frances kontor ringde dessutom till polisen på Arlanda och meddelade att Bayram nu hade en returbiljett till Frankrike. Men Bayram släpptes alltså ändå inte. Det polisbefäl som var i tjänst — Sven Svedjegård heter han — hade nämligen bestämt att en biljett skulle uppvisas före kl. 16.00. Telefonsamtalet till polisen kom kl. 16.40. Herr talman! Jag tycker att det fall som jag har beskrivit föranleder en rad frågor som bör belysas: Är det regelmässigt så att personer med returbiljetter släpps in i landet? Eller har Bayram behandlats på ett särskilt sätt på grund av sin turkiska härkomst? gäller polisens behandling av inresande personer från Turkiet? Nr 37 Borde inte avvisningen av Bayram ha inställts när de krav som polisen ställt Tisdagen den bevisligen var uppfyllda innan avvisningen i praktiken var verkställd? 30 november 1982

Herr talman! Till att börja med skall jag referera en del av invandrarministerns svar som är ett citat ur 29 § utlänningslagen.

med sig och snabbt åkte till Arlanda för att bemöta polisens krav och när dessutom Turkiska riksförbundet hade hittat hans anhöriga och vänner i Sverige?

Herr talman! Jag vill påminna invandrarministern om att garanten i fråga redan var klar. Polisen på Arlanda hade ringt till det turkiska riksförbundet, och därifrån ställde man inte bara upp som garant utan skyndade sig också till Arlanda med 1 000 kronor, som behövdes just då. Jag hävdar dessutom att det exempel som jag nyss refererat från talarstolen är ett bevis på den skillnad som finns mellan lagstiftningens utformning å ena sidan och den praktiska tillämpningen av lagen hos olika myndigheter å andra sidan. Jag kan klart hävda att det sätt som lagen praktiskt tillämpas på av t.ex. polisen på Arlanda inte bara saknar täckning i lagstiftningen och strider mot den allmänna rättsuppfattningen utan också har helt andra syften än att följa lagen. Det är ett agerande som klart strider mot utlänningslagstiftningen. Och detta bör invandrarministern vara uppmärksam på.

Herr talman! Per-Ola Eriksson har frågat industriministern vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av den kraftigt försämrade arbetsmarknadssituationen i malmfälten samt om regeringen kommer att acceptera LKAB:s planer på nedläggning av gruvan i Svappavaara. Frågan har överlämnats till mig. Jag är helt överens med Per-Ola Eriksson om bedömningen av den svåra situation som råder vid malmfälten. Inom regeringskansliet pågår nu arbetet med den proposition om Norrbotten som skall föreläggas riksdagen senast i mars. Arbetet grundas i den utvecklingsplan för Norrbotten som utarbetats i samverkan mellan socialdemokraterna och Landsorganisationen. Under loppet av 1982 har arbetsmarknadsläget ytterligare försämrats i malmfältskommunerna. I förra veckan besökte därför en av regeringen utsänd arbetsgrupp malmfälten för att klarlägga det akuta behovet av åtgärder. Arbetsgruppen har i dag lämnat sin rapport. När det gäller LKAB:s planer för den fortsatta driften i gruvan i Svappavaara har något slutligt ställningstagande ännu inte presenterats av företaget. Inte heller har några förhandlingar med personalen inletts. Jag vill därför ännu inte kommentera denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga, även om frågan var ställd till industriministern. Jag måste dess värre säga att svaret inte var särskilt fylligt. Jag saknar fortfarande besked om vad regeringen avser att vidta för konkreta åtgärder med anledning av situationen i malmfälten. Hänvisningen till den socialde mokratiska utvecklingsplanen tycker jag inte är ett tillräckligt besked — den Nr 37 var i många avseenden inte så särskilt avancerad. Och att vi skall få vänta Tisdagen den kanske till i mars för att få mer konkreta besked tycker jag är litet oroande 30 november 1982 mot bakgrund av situationen. Näringslivet i malmfälten är nästan helt beroende av LKAB: När Om arbetsmarkmalmproduktionen går ner sviktar hela företaget och — vad värre är — hela — nadssituationen regionen. Det får direkta konsekvenser på sysselsättningen, LKAB, ;j malmfälten verkstadsindustrin, SJ och hela transportoch servicesektorn — för att inte säga också den offentliga verksamheten. Det sprider sig också svårigheter till angränsande kommuner. Pajala kommun har jag nämnt i min fråga, och jag tycker att det är en ganska skrämmande bild som tonar fram när man ser på situationen. Jag är också medveten om den delegation som varit uppe i malmfälten den senaste veckan. En rapport har avlämnats till regeringen i dag. Det kunde vara intressant att veta vad man kommit fram till — vilka förslag som presenteras i rapporten. Att planerna på att ta Svappavaaragruvan ur produktion har skapat förstämning och oro i malmfälten är helt förståeligt. Försvinner gruvan, drabbas nämligen inte bara orten Svappavaara utan även omkringliggande bygder. Vi vet att möjligheterna att upprätthålla ett fungerande näringsliv och en fungerande verksamhet i den här regionen hänger mycket intimt samman med frågan om Svappavaaragruvans vara eller icke vara. Därför tycker jag att LKAB:s planer är oroväckande. Jag är medveten om att LKAB:s ledning ännu inte har fattat något definitivt beslut, men det är uppenbart att man har avancerade planer på att lägga ner Svappavaaragruvan, och det kunde därför vara intressant att veta om regeringen i så fall kommer att acceptera detta. Människor som har byggt hus och rotat sig i den här bygden är beroende av att: LKAB:s verksamhet är intensiv och kan utvecklas. Bygden förblöder nästan om inte gruvnäringen kan utvecklas eller alternativ sysselsättning skapas, främst inom industrin. Herr talman! Svaret hade visserligen kunnat vara fylligare, men jag ber ändå att få tacka för det. Jag efterlyser samtidigt svar på frågan om de konkreta åtgärder regeringen tänker vidta då det gäller malmfälten.
Herr talman! Som jag sade tidigare instämmer jag i att läget i malmfälten och i Norrbotten över huvud taget är mycket allvarligt. Regeringen lägger därför största vikt vid sin uppgift att försöka lindra problemen och klara av situationen där uppe. Jag tycker att det är beklagligt att Per-Ola Eriksson så raskt avfärdar den utvecklingsplan för Norrbotten som vi tillsammans med Landsorganisationen utarbetade redan förra vintern och som skall utgöra underlag för det arbete som nu skall utföras i regeringskansliet. Det finns knappast något annat förslag som är mera genomarbetat — i varje fall har det inte framlagts något sådant från borgerligt håll. 89 Jag vill också tillägga att vi under förra veckan från regeringskansliet, framför allt då industrioch arbetsmarknadsdepartementen, har haft en arbetsgrupp uppe i Norrbotten. Så sent som ett par timmar innan detta svar lämnades här i riksdagen i dag har arbetsgruppen lämnat sin rapport till regeringen. Jag kan berätta att rapporten innehåller mycket omfattande förslag. Trots den korta tid arbetsgruppen har varit i Norrbotten har den gått igenom problemen mycket noga, och man lägger fram en lång rad förslag till regeringen. Bl. a. lämnar man förslag om åtgärder för övertalig personal, om förstärkning av arbetsförmedlingen, om överföring av tjänster från statliga myndigheter i Stockholm m.m. Eftersom den tid vi har för att diskutera är väldigt kort under en frågedebatt, skulle jag vilja upplysa om att rapporten kommer att offentliggöras. För den som är intresserad vill jag också nämna att den kommer att finnas tillgänglig på arbetsmarknadsdepartementet senare under dagen.
Herr talman! Anna-Greta Leijon och jag är helt överens då det gäller beskrivningen av problemen i malmfälten, och vi är likaså överens om att situationen är prekär och allvarlig. Men mot bakgrund av den upphaussning av uppmärksamheten kring utvecklingsplanen som gjordes i valrörelsen tycker jag det är beklagligt att man inte har kommit längre med just det arbetet. Det fanns inslag i utvecklingsplanen som i förstone inte var så offensiva. Mot bakgrund av den nya och försvårade situationen i malmfälten borde regeringen enligt min mening ha agerat tidigare. Jag tror att det nu mer än någonsin tidigare krävs offensiva åtgärder. Jag tolkar det så att en del av de förslag i rapporten som Anna-Greta Leijon nämnde är offensiva, medan andra, t.ex. förslaget att stärka arbetsförmedlingen, inte är det i särskilt hög grad. Jag tror att vi behöver en inriktning mot att omstrukturera näringslivet, att aktivera lokaliseringsdelegationen i regeringskansliet, att öka kontakten med industriföretag och att försöka använda offertprincipen — allt för att få fram nya företag och ny produktion och skapa ett differentierat näringsliv, så att vi kan ta hand om den övertaliga arbetskraften. Jag tror detta är viktigt. Sedan måste man också sätta in åtgärder som når ut till de glest befolkade områdena, för det är til syvende og sidst de som i första hand drabbas när situationen i LKAB förvärras.
Herr talman! Det är naturligtvis väldigt lätt att komma med svepande kritik. Men den bör helst vara sakligt underbyggd. Den utvecklingsplan för Norrbotten som jag har talat om innehöll fem olika steg. Det femte steget i den planen handlade om omedelbara arbetsmarknadspolitiska insatser. I det sysselsättningspaket som regeringen lade fram i slutet av oktober månad — den 21 oktober tror jag att det var — fanns stora satsningar på Norrbotten. Norrbotten har fått mest pengar både när det gäller tidigareläggande av statliga investeringar och när det gäller tillskott av beredskapsmedel. Därmed har Norrbotten totalt för det här året. NI 37 fått närmare 700 milj.kr. i beredskapsmedel. Tisdagen den Beträffande den rapport som vi har fått i dag, för bara någon timme sedan, 30 november 1982 vill jag säga att regeringen självfallet inte har hunnit studera den eller ta ställning till den. Den innehåller väldigt många förslag av varierande slag från den beredningsgrupp som egentligen är en intern beredningsgrupp inom regeringskansliet, vilken har fått i uppdrag att speciellt åka upp till malmfälten för att se vad som kan åstadkommas för att klara sysselsättningen där. Trots att detta är ett arbete som pågår inom regeringen, har vi valt att i dag offentliggöra förslagen. De kommer alltså att läggas fram senare.
Herr talman! Att det behövs arbetsmarknadspolitiska åtgärder är givetvis sant. Men jag tror att det är viktigt att regeringen, då den ökar insatserna till länen, för över mer resurser till länsstyrelserna, som kan använda dem som offensiva regionaloch näringspolitiska insatser. Jag tror att man då får långsiktiga effekter av insatserna. Jag fick inget svar på frågan: Är regeringen beredd att aktivera lokaliseringsdelegationen, beredd att ta kontakt med större industriföretag i landet, de industriföretag som faktiskt har en tillväxt, för att få dem att lokalisera sin produktion till malmfälten? Jag fick inte heller svar på min första fråga som gällde Svappavaaragruvan. Om LKAB-ledningen fattar ett definitivt nedläggningsbeslut, kommer regeringen att acceptera ett sådant beslut?
Herr talman! Bland de förslag som den här arbetsgruppen nu har förelagt regeringen finns också förslag om kontakter med industriföretag, förslag som syftar till en omstrukturering av näringslivet i malmfältskommunerna. Beträffande Svappavaara sade jag i mitt svar att LKAB:s ledning ännu inte har tagit ställning till den frågan. Inte heller har den redovisat några förslag för de fackliga organisationerna vid företaget. Jag menar att det är alldeles för tidigt för att regeringen i det här läget skulle göra något uttalande. LKAB:s beslut i den här frågan lär komma någon gång i mitten av december.

Herr talman! Kenth Högström har frågat mig om jag överväger att vidta sådana ändringar i lagen om medbestämmande som syftar till att förelägga företagsägare skyldighet att ge de anställda information om planerade ” företagsfusioner och/eller företagsnedläggningar i så god tid att de ges reella möjligheter att påverka utvecklingen. Den fråga som Kenth Högström ställer berörs bl.a. av nya arbetsrättskommitténs utredningsuppdrag. Det framgår av arbetsmarknadsutskottets senaste betänkande om medbestämmandefrågor att regeringen kommer att tillsätta en särskild beredningsgrupp, som får till uppgift att förbereda en samlad bedömning av hur det fortsatta reformarbetet på arbetsrättens område skall läggas upp. Beredningsgruppen kommer därvid att ta upp också frågan om förbättrad facklig insyn i samband med företagsförvärv eller liknande. Det kommer att ske bl.a. mot bakgrund av nya arbetsrättskommitténs slutbetänkande och vad som kan tänkas komma fram som en följd av utvecklingsavtalet mellan SAF, LO och PTK. Jag vill först avvakta resultatet av beredningsgruppens arbete innan jag tar ställning till hur kravet på förbättrad information bäst kan tillgodoses.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan framgår egentligen av nästa fråga på föredragningslistan, som är ställd till industriministern. Men bakgrunden kunde också göras mer allmän. Det hör mer till regel än till undantag att företag de facto påbörjar verksamhetsförändringar som exempelvis fusioner, nedläggningar eller omstruktureringar av industrin innan de anställda informeras eller, än mindre, ges reella möjligheter att påverka planerna på förändringar. Därför hälsar jag arbetsmarknadsministerns svar som en välkommen indikation på förstärkning av endera lagen om medbestämmande eller annan arbetsrättslig lagstiftning i syfte att skapa just de här eftersökta reella möjligheterna för de anställda att påverka. Arbetsmarknadsministerns svar kan inge olika grupper av industrianställda hopp inför framtiden. På denna punkt ser man ännu en våda av ett sexårigt borgerligt regeringsinnehav.

Herr talman! Kenth Högström har frågat mig dels om jag anser att avvecklingen av Forsså Bruk har betydelse för strukturen av svensk skogsindustri, dels om jag är beredd att ta upp förhandlingar med PLM AB i syfte att behålla solidpappstillverkningen vid Forsså Bruk utifrån det lokala alternativ som presenterats. drygt 200 personer. 30 november 1982 Enligt vad jag erfarit har verksamheten under ett antal år drivits med mycket svagt ekonomiskt resultat och med dåligt kapacitetsutnyttjande. Om solidpappstill PLM AB har därför överlåtit maskiner m.m. till Munksjö AB, som har för verkningen vid avsikt att överföra tillverkningen från Forsså till Timsfors, där Munksjö AB — Forsså Kraftbox har en anläggning för tillverkning av solidpapp. Genomförs dessa planer, AB innebär det att Forssåenheten kommer att läggas ned. Om en nedläggning av Forsså Bruk sker, innebär det ett mycket hårt slag för de anställda vid bruket och för Hudiksvalls kommun. En nedläggning av bruket påverkar däremot svensk skogsindustris struktur i mera begränsad omfattning. Jag har även erfarit att PLM AB har för avsikt att vidta åtgärder för att underlätta skapandet av ersättningssysselsättning om nuvarande verksamhet vid Forsså Bruk upphör.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på frågan. Anledningen till den första frågan, om affärsuppgörelsen har betydelse för den svenska skogsindustrins struktur, är följande: Den förra socialdemokratiska regeringen uppvaktades vid ett par tillfällen 1974-1975 av Pappersindustriarbetareförbundet, Skogsarbetareförbundet och Träindustriarbetareförbundet samt industritjänstemän och arbetsledare ingående i träkartellsamarbetet om behovet av en statlig strukturplan för svensk skogsindustri. Detta arbete inleddes, men avbröts av den borgerliga regeringens tillträde 1976, vilket var och är beklagligt men icke desto mindre uppfordrande för en socialdemokratisk regering. En sådan strukturplan behövs, ett praktiskt samhälleligt arbete som inte bara förlitar sig på marknadens egna lagar och krafter — även om marknaden givetvis måste vara grunden. Detta är ännu viktigare i ett annat perspektiv, nämligen att staten driver Örebro Pappersbruk, ingående i ASSI-koncernen, med årliga miljonförluster. Staten har vidare medverkat till en finansiell rekonstruktion av Munksjökoncernen, som nu uppträder som köpare av en konkurrent, nämligen Forsså Bruk. Både Örebro Pappersbruk och Munksjö bedriver alltså verksamhet som är likartad eller har en Forsså Bruks näraliggande konkurrensprofil. Sett från den synpunkten har staten ett indirekt ansvar och borde därför påskynda strukturplanearbetet. Just därför har jag frågat industriministern om han är beredd att ta upp en diskussion med PLM i syfte att möjliggöra ett lokalt affärsalternativ som bibehåller produktionskapaciteten i Näsviken. Industriministern är uppenbarligen inte beredd att göra det. Icke desto mindre är det viktigt, som industriministern säger i sitt svar till mig, att han har erfarit att PLM är beredd att verka för ersättningssysselsättning. Det är bra. Det behövs i vår bygd, som är mera drabbad än de flesta bygder här i ! landet med undantag av Norrbotten. 9 Men industriministern säger i sitt svar: ”Jag har även erfarit att PLM AB har för avsikt att vidta åtgärder för att underlätta skapandet av ersättningssysselsättning om nuvarande verksamhet vid Forsså Bruk upphör.” Det är mycket intressant att industriministern säger ”om nuvarande verksamhet upphör”. Såvitt jag förstår har PLM redan frånträtt de centrala förhandlingarna och betraktar affärsuppgörelsen såsom varande i hamn. Jag hoppas innerligt att industriministern kan biträda de anställda och de lokala intressena i Hudiksvall för att få till stånd en snygg avslutning på den här affären.
Herr talman! Jag kan instämma i Kenth Högströms synpunkter när det gäller behovet av ett program för svensk skogsindustri. Jag hoppas att han så småningom skall få det önskemålet tillgodosett. Låt mig något kommentera den aktuella frågans och det aktuella brukets betydelse för strukturen. Forsså Bruk har i dag en produktion på drygt 30 000 ton papper. Denna tillverkning skall nu eventuellt överflyttas till Timsfors. Självfallet har — det är helt klart, så den frågan behöver vi inte diskutera — en nedläggning av Forsså Bruk mycket stor betydelse för de anställda och för kommunen. Däremot, menar jag, förändrar det inte strukturen i svensk skogsindustri i någon större omfattning, eftersom varken Forsså eller Timsfors i dagsläget har fullt kapacitetsutnyttjande vid sina anläggningar och inte heller beräknar få det under en tid framöver. Det lokala initiativet har ännu inte presenterats för industridepartementet. Hittills har det presenterats via massmedia. Jag kan därför inte ha några bestämda uppfattningar om det. När det gäller sysselsättningsfrågan vill jag upprepa vad som har kommit fram, nämligen att PLM har för avsikt att vidta åtgärder om nuvarande verksamhet vid Forsså Bruk upphör. Jag vill gärna understryka att PLM måste ha och förmås att ta ett ansvar för att nya sysselsättningstillfällen skapas i Forsså.
Herr talman! Industriministerns svar om behovet av den skogsindustriella strukturplanen är mycket välkommet. Att en sådan plan behövs ser vi runt om i våra bygder. Men frågan är om inte Forsså Bruk industriellt, produktionstekniskt och affärsmässigt är minst lika lämpat att fortsätta som solidpappstillverkare och vidareförädlare av solidpapp i Sverige. Maskinutrustning och annat är bättre där än i de två konkurrerande företagen i Sverige. Eftersom PLM tidigare inte har satsat särskilt hårt på den här enheten inom sin pappemballagedivision, finns det alltså lokala affärsintressenter som är beredda att tillsammans med de anställda driva företaget vidare, förutsatt att PLM sätter sig vid förhandlingsbordet.

verkningen vid Herr talman! Den lokala arbetsgruppen och de anställda är naturligtvis Forsså Kraftbox välkomna till industridepartementet för att presentera det lokala alternati AB vet. Jag kan emellertid i dag inte ha någon uppfattning om detta, eftersom jag inte känner till innebörden. Det tillhör en industriministers hårda vardag att diskutera frågeställningar där olika bygders intressen ofta kolliderar. Jag försöker verka så, att inte region ställs mot region eller ort ställs mot ort. Företagen, vare sig de är statliga, kooperativa eller privata, svarar för den företagsekonomiska bedömningen. De bedömningarna vill jag inte offentligt kommentera.
Herr talman! Jag har full förståelse för industriministerns föga avundsvärda situation när han skall leda en industristrukturomvandling som är den hårdaste som vi har haft under efterkrigstiden. Det är också berömvärt att han försöker undvika att ställa region mot region eller ort mot ort. Jag sade också i mitt tidigare inlägg att det finns möjligheter för solidpappsoch wellpappstillverkarna att existera på flera håll. Hudiksvalls kommun och de anställda kommer säkerligen att fråga både arbetsmarknadsstyrelsen och industridepartementet om en annan typ av hjälp. Man kommer också att diskutera frågan om Munksjö. Situationen i dag är nämligen krisartad. Detta nämner jag bara som en upplysning till industriministern. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Moderata samlingspartiets representanter i konstitutionsutskottet har lämnat ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet i denna fråga. Vi har något tydligare än vad som framgår av utskottets framställning ansett oss böra understryka det samband som finns mellan de instrument varmed riksdagen fullgör sin uppgift att ”granska rikets styrelse och förvaltning”. Riksdagens kontrollmakt gäller dels gentemot regeringen, dels gentemot domstolar och förvaltningsmyndigheter. Regeringens handlande granskas i första hand, från konstitutionell synpunkt, av konstitutionsutskottet; domstolar och myndigheter, statliga och kommunala, granskas ur juridisk synvinkel i första hand av justitieombudsmännen, och den statliga förvaltningen sakrevisionsmässigt främst av riksdagens revisorer. Självfallet kan 5 man också i en vidare mening hänföra utskottens och kammarens sakbehandling av vissa frågor, liksom interpellationsoch frågeinstituten, till riksdagens kontrollmakt. För konstitutionsutskottet, justitieombudsmännen och riksdagsrevisorerna utgör dock själva kontrollfunktionen en central uppgift. Konstitutionsutskottet ger både vid sin behandling av JO:s ämbetsberättelse och i sitt granskningsbetänkande riksdagen en direkt möjlighet att agera och fatta beslut i de frågor som utskottet aktualiserar. Detsamma gäller riksdagens revisorer. Vi hade för några få dagar sedan en debatt i kammaren om utskottens och riksdagens agerande i förhållande till revisorernas berättelse, där Sture Palm, enligt min mening med rätta, beklagade att berättelsen endast ”lades till handlingarna” utan att riksdagen tog ställning i sak. Det är bl.a. möjligheten för riksdagen att fatta beslut i frågor som anhängiggörs av konstitutionsutskottet eller riksdagens revisorer som skiljer den kontrollfunktionen från den som utövas genom interpellationer och frågor. Det är uppenbart att förändringar av något av dessa speciella kontrollinstitut — konstitutionsutskottet, JO och riksdagens revisorer — som i första hand tillhandahåller underlag för riksdagens utövande av kontrollmakten, också kan påverka de andra kontrollinstrumentens uppgifter och funktioner. En översyn av JO-ämbetets uppgifter och verksamhet, för vilken riksdagen redan under förra riksmötet uttalat sig, är emellertid i sig en så omfattande uppgift att denna f. n. bör ha företräde framför den större uppgiften att verkställa en ”samlad översyn” av riksdagens kontrollmakt. Vi delar den uppfattningen, och detta är orsaken till att vi endast lämnat ett särskilt yttrande. Vi anser emellertid att detta förhållande likväl inte bör utgöra hinder för en utredning om JO-ämbetet att i sina överväganden, om så anses erforderligt, också inbegripa relationerna mellan de organ som riksdagen har till förfogande för utövande av kontrollmakten, såväl inbördes som i förhållande till riksdagen själv. I vilken omfattning en ”samlad översyn” därefter kan anses erforderlig, blir rimligtvis beroende av vad en utredning av JO-ämbetet kommer fram till liksom av vad förvaltningsutredningen kan ha att anföra i saken. Så långt det moderata särskilda yttrandet. För egen del vill jag gärna tillfoga några synpunkter, som jag hittills förgäves givit uttryck åt i motioner och anföranden här i kammaren de senaste åren. Det statliga förvaltningsmaskineriet växer oavbrutet, författningsreglerandet likaså. Mer och mer av normgivningsmakten glider ned på otaliga myndigheter och kommunala organ, allt under det att den juridiska kompetensen hos dessa urvattnas. Det finns f. n. ett förslag i departementsserien om att renodla den normgivning som myndigheterna får ägna sig åt genom en uppdelning i bindande ”föreskrifter” och inte bindande ”allmänna råd”. Det är gott och väl. Men jag är fundersam över uppgiften i en aktuell samhällsvetenskaplig utredning att bakom beslut i samhälleliga organ, inte minst på kommunal nivå, ligger 100 tjänstemannatimmar mot en arbetstimme för de ansvariga beslutsfattarnas del. Min bestämda känsla är att vi håller på att få ett allt bredare myndighetsvälde här i landet som i grunden är ett tjänstemannavälde, och detta är i alltför hög grad undandraget både insyn och straffansvar. Även om jag kan förstå och uppskatta JO Per-Erik Nilssons ambitioner att förebygga maktmissbruk framför uppgiften att straffa, så tror jag att det nu är angeläget att låta pendeln slå något mera åt andra hållet. Överseendets och klemighetens tid bör nå ett slut. Myndigheter och förtroendemän är till för medborgarnas skull och inte tvärtom, och vi här i riksdagen och de som arbetar på riksdagens uppdrag måste besinna att vi i det kanske alltför ”starka samhälle” som vuxit fram under de senaste decennierna alltmera måste ta på oss uppgiften att försvara medborgarna mot överheten. Att vara anställd i rikets tjänst skall inte bara vara vad som numera kallas en sysselsättning. Det skall också vara ett ansvar, och det ansvaret skall kunna utkrävas, likaväl av den högste som av den lägste inom våra myndigheter. Vad det här landet behöver är inte bara åtstramning utan även uppstramning. Riksdagen och dess justitieombudsmän måste båda verka för att inte obillig lagskipning eller i skydd av dävna ramlagar utfärdade påbud och regler vållar om sin rätt omedvetna och av samhällsorganens makt överväldigade medborgare skada. Det är min förhoppning att den JO-utredning som nu skall sjösättas — i förening med ett återställande av reella möjligheter att kunna utkräva ansvar av statliga och kommunala tjänstemän — skall bidra till att vårt land behåller sin gamla karaktär av rättssamhälle.

Herr talman! Som framgick av Gunnar Biörcks anförande, har det här betänkandet samtliga partier i vårt utskott bakom sig, och jag har ingen anledning att söka sak med min utskottskollega. Utformningen av betänkandet är i hög grad ett lagarbete inom utskottet, där vi har beaktat varandras synpunkter. Jag skall bara något kommentera den del av anförandet som knöt an till det särskilda yttrandet och där det diskuterades hur snävt eller vitt utredningsuppdraget skall kunna bli. Då vill jag först betona att redan vid föregående reform, 1975 års JO-reform, utlovades från utskottets sida att det skulle göras en utvärdering av erfarenheterna av ämbetet och dess organisation. Det är den utfästelsen, som har upprepats under årens lopp, som vi nu här infriar. När man gör en sådan utvärdering är det självklart att utredningen kommer att ha möjligheter att också ta del av vad som sagts under kammardebatterna och av vad som framhållits i riksdagstryck. Utskottet har också hänvisat till detta. Sedan har vi i utskottsbetänkandet framfört att den utredning som skall göras inte bör vara bunden av några detaljerade direktiv i sitt uppdrag utan kunna förutsättningslöst pröva både principiella frågor om ombudsmännens verksamhet och frågor som har att göra med ämbetets organisation. Vad vi har velat betona är ändock att frågan om kontrollmakten i ett vidare perspektiv inte bör tas upp i samband med denna utredning. Det skulle kunna leda till att den tog alltför lång tid. Vi anser alltså att det här förslaget är en bra grundval för utredningsarbetet och bör leda fram till att man efter utredningens avslutande snabbt kan framlägga ett förslag för riksdagen.

Herr talman! Frågan om församlingarnas kompetens på begravningsområdet är förvisso inte ny för riksdagen. Under senare år har frågan varit föremål för behandling här i kammaren ett flertal gånger, och det har då handlat om en utvidgning av församlingarnas kompetens, så att de skulle kunna handha och finansiera vissa delar av begravningskostnaderna för den enskilde. Man kan lugnt räkna med att ett bifall till den socialdemokratiska motion som finns i ärendet och som vill ge församlingarna sådana möjligheter på sikt skulle leda till betydande kostnader för församlingarna. Tanken är alltså att samhället skall gå in på ett nytt område — med nya åtaganden och nya kostnader. Begravningar skall helt eller delvis kunna finansieras med skattemedel. Det finns anledning att säga nej på denna punkt. Det finns redan en rad möjligheter att nedbringa begravningskostnaderna eller att få hjälp genom t.ex. yrkesskadeförsäkringen, grupplivförsäkringen, begravningskassorna eller andra försäkringsformer, t.ex. privata livförsäkringar av olika slag. Skulle detta trots allt inte räcka till, kan bidrag till begravningskostnaderna också utgå i form av socialhjälp. Att utöver detta låta skattemedel användas kan inte vara nödvändigt. Jag vill också peka på att möjligheterna för våra församlingar att bära denna typ av kostnader är starkt varierande, beroende på att församlingarna i hög grad har olika storlek och därmed också i hög grad ett olika starkt skatteunderlag. De flesta dödsbon ger dessutom förvisso ett plus vid bouppteckningen. Det kan knappast vara rimligt att samhället då till arvingarnas glädje går in med ytterligare hjälp. Herr talman! Det finns, som sagt, anledning att här säga nej. Det är märkligt att socialdemokraterna nu går ut och vill vidga den kyrkokommunala kompetensen och dra på församlingarna nya kostnader i en tid då det borde handla om raka motsatsen, nämligen besparingar.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 I vad sedan gäller frågan om kyrkoherdens ställning såsom självskriven medlem av kyrkorådet vill man nu från socialdemokratiskt håll ta bort denna självskrivenhet, även om det formellt sett denna gång bara handlar om en utredning av ett föreliggande motionsyrkande. Det skall då erinras om att kyrkoherden tidigare också var självskriven ordförande i kyrkorådet. På socialdemokratiskt initiativ ändrades detta för ett antal år sedan. Den socialdemokratiska argumentationen i utskottsbetänkandet går ut på att kyrkoherden är att betrakta som vilken tjänsteman som helst i statlig eller kommunal förvaltning. Han skall därför bara ha närvarooch yttranderätt m.m., ungefär som en skoldirektör i skolstyrelsen eller en kanslichef i kommunstyrelsen. Om detta kan man säga att socialdemokraterna i de många viktiga reformer på kyrkans område som vi nu står i begrepp att genomföra har haft enistort sett likartad syn. Man har nämligen velat dra långtgående paralleller med den borgerliga kommunen. Sett utifrån detta är den socialdemokratiska inställningen i fråga om att ta bort kyrkoherdens självskrivenhet i kyrkorådet logisk och begriplig. Men man måste fråga sig om parallellen verkligen håller. En kyrkoherde har andra uppgifter och en annan typ av ansvar än en kommunal chefstjänsteman. Man installerar ju inte t.ex. en skoldirektör eller en kanslichef under högtidliga former. Kyrkoherden har att utöva en andlig verksamhet, som inte låter sig lätt beskrivas eller definieras i någon instruktion. Det går helt enkelt inte att dela upp en kyrkoherdes verksamhet i olika roller och sedan strikt separera dem. Hans verksamhet består av många moment, och kyrkorådet är ett viktigt instrument för att genomföra församlingsarbetet. Det går inte att sätta några vattentäta skott mellan en kyrkoherdes olika arbetsuppgifter. Det har därför hittills betraktats som naturligt, ja, nödvändigt, men också fördelaktigt för alla, om kyrkoherden som fullvärdig medlem kunnat delta i kyrkorådets verksamhet. Vad skulle nu hända om vi ändrade på detta och inte längre tog hänsyn till kyrkoherdeämbetets speciella karaktär? Vad skulle hända om vi glömde bort att det handlar om en kyrka och inte om en kommunal nämnd? Ja, det finns anledning att tro att många inom svenska kyrkan skulle reagera starkt. Vi har redan från vissa håll en reaktion mot de reformer som nu är på gång och som uppfattas som ett försök från statens sida att lägga under sig också viktiga delar av kyrkans arbete. Herr talman! Jag delar inte denna negativa inställning till de reformer som nu är på gång. Jag tror att reformerna i stället kan vara till fördel och till glädje för svenska kyrkan. Men det finns inte anledning att nu gå vidare. Tvärtom bör man slå vakt om ett så viktigt element i den lokala kyrkliga verksamheten som kyrkoherdens medlemskap i kyrkorådet innebär. Biskop Arne Palmqvist, som få förtrogen med och verksam inom det organisatoriska reformarbetet inom svenska kyrkan, varnade för några veckor sedan i massmedia för konsekvenserna av den socialdemokratiska motionen. Han menade att detta skulle uppfattas så negativt inom kyrkan att risken var uppenbar att dekanatbildningen skulle öka snabbt som en protest. En ökad dekanatbildning inom svenska kyrkan är inget att sträva efter. En sådan utveckling skulle inte vara till gagn för svenska kyrkan enligt mångas uppfattning. Jag tror att få socialdemokrater skulle välkomna en sådan utveckling. Men ironiskt nog kan det bli just socialdemokraterna som ger dekanatbildningen en rejäl puff framåt.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 Den gäller frågan om valbarhet till kyrkvärdsuppdrag. Det står helt klart att det finns ett viktigt samband mellan kyrkvärdsuppdraget och kyrkorådets ledamöter. Så har det varit under mycket lång tid. Det framstår därför som naturligt att kyrkvärdarna hämtas ur den krets som kyrkorådet utgör. Kyrkvärdarna har ett speciellt och lagligt reglerat ansvar för förvaltningen av den kyrkliga egendomen, och då bör de också sitta med i det verkställande organet, nämligen kyrkorådet. Det här ansvaret kan, herr talman, absolut inte bara anses vara en tom formalitet. Det har sagts i debatten att det finns problem när det gäller att rekrytera kyrkvärdar. Säkert är det också så på vissa håll, men som utskottet påpekar finns det möjligheter att utse särskilda gudstjänstvärdar som ombesörjer vissa representativa eller ceremoniella delar av kyrkvärdsuppdraget, t.ex. upptagandet av kollekt. Sådana gudstjänstvärdar finns också på många håll, och de avlastar naturligtvis kyrkvärdarna, varför det bör vara enklare att få till stånd en rimlig rekrytering av kyrkvärdar.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 Inte minst frågan om kyrkoherdens ställning i kyrkorådet borde då ha blivit föremål för en diskussion, om man hade velat ändra på den nuvarande ordningen. Så skedde alltså inte.

Herr talman! I den rad av kyrkliga frågor som riksdagen haft att ta ställning till denna höst har turen nu kommit till förslaget beträffande en ny lag om församlingar och kyrkliga samfälligheter. Till skillnad från kyrkomötesreformen innehåller detta förslag få nyheter av principiellt intresse. I första hand är det fråga om en anpassning till den nya kommunallagen av reglerna för hur våra församlingar styrs. Denna huvudinriktning av förslaget har accepterats av ett enigt utskott. Propositionen, som lades fram av den borgerliga regeringen i början av september, har föranlett några ändringsförslag från socialdemokratiskt håll. Det är just dem som jag nu vill kommentera. Det första gäller en motion av Sture Palm och Aina Westin om församlingarnas möjligheter att begränsa begravningskostnaderna för enskilda. Dessa kostnader är ofta en betungande utgift för de anhöriga trots de olika former av ekonomisk hjälp som finns. Läget är f.n. det att församlingarna inte har rätt att bedriva annan verksamhet på begravningsområdet än att anskaffa och vårda begravningsplatser. Inte heller på denna punkt i propositionen föreslås någon ändring. Den socialdemokratiska utskottsmajoriteten anser emellertid att församlingarnas kompetens på detta område bör vidgas. Frågan bör dock först utredas, eftersom församlingarnas förmåga att ekonomiskt klara av en sådan utvidgning naturligtvis starkt varierar. Vi anser att svenska kyrkans strukturfrågor på det lokala planet bör få en framträdande plats i en sådan utredning. En annan fråga som tagits upp från socialdemokratiskt håll avser kyrkoherdens ställning i kyrkorådet. F.n. gäller att kyrkoherden är självskriven ledamot i kyrkorådet. Någon ändring på denna punkt föreslås inte heller i propositionen. Utskottsmajoriteten menar emellertid att en principiellt riktigare ordning vore att kyrkofullmäktige valde kyrkoråd utan förbehållet att kyrkoherden obligatoriskt skall ingå i rådet. Frågan var uppe till diskussion redan 1961, då den nuvarande församlingsstyrelselagen antogs avriksdagen. Då avskaffades kyrkoherdens självskrivenhet som ordförande i rådet. Men längre var man inte beredd att gå. Under den tjugoårsperiod som gått sedan dess har argumenten mot att kyrkoherden obligatoriskt skall ingå i kyrkorådet vuxit i styrka. Jag vill i det sammanhanget påminna om den demokratisering av kyrkomötet som riksdagen i höst har fattat beslut om under stor enighet. I det nya kyrkomötet skall inte längre biskoparna ingå som självskrivna ledamöter. Däremot har biskoparna närvaroplikt och rätt att delta i kyrkomötets överläggningar. Utskottet har menat att man skall gå försiktigt fram i denna fråga. Därför bör en utredning få pröva vilka konsekvenser det skulle få för arbetet i kyrkorådet och i församlingarna över huvud taget om kyrkoherdens självskrivenhet avskaffades. Utredningen bör också särskilt undersöka andra former för kyrkoherdens medverkan i kyrkorådets arbete än obligatoriskt medlemskap. Från socialdemokratiskt håll har vi också ansett att valbarheten till kyrkorådsuppdrag bör vidgas. F. n. gäller att endast ledamöter av kyrkorå det kan väljas till kyrkvärdar. Sammankopplingen har motiverats med det ansvar för lokalkyrkan och dess egendom som kyrkvärdarna delar med kyrkorådet. I propositionen föreslås ingen ändring i nuvarande ordning. Utskottsmajoriteten menar emellertid att man kan nöja sig med att en av kyrkvärdarna utses bland kyrkorådets ledamöter och övriga bland röstberättigade församlingsledamöter. Det är min uppfattning att detta kommer att göra det mycket lättare att finna personer som är villiga att åta sig uppdrag både som ledamöter i kyrkorådet och som kyrkvärd och på så sätt bredda lekmannainflytandet i församlingarnas verksamhet. I de frågor som jag nu berört har det beklagligtvis inte varit möjligt att nå enighet i utskottet, detta trots att det inte rör sig om några riktigt stora frågor och trots att vi från socialdemokratiskt håll, särskilt i fråga om kyrkoherdens ställning, har ansträngt oss att hålla dörren öppen för kompromisser. I kyrkvärdsfrågan har vi hållit fast vid den ståndpunkt som utskottet enhälligt intog för några år sedan. De borgerliga ledamöterna har däremot gått ifrån denna linje. Den anda av enighet som präglade besluten om de stora kyrkoreformerna detta år har inte heller kunnat fasthållas. Jag beklagar detta men vill uttala förhoppningen att det skall vara möjligt att nå enighet om begravningsfrågorna och frågan om kyrkoherdens ställning, när de återkommer till riksdagen efter den utredning som skall äga rum. För arbetet inom våra församlingar är det av största vikt att vi är eniga om de rättsliga ramarna för det kyrkliga arbetet. Med detta, herr talman, vill jag på samtliga punkter yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Socialdemokraterna har valt att i betänkandet tala om utredningar för att camouflera vad det är de egentligen vill och kanske i någon mån också för att camouflera en taktisk — jag understryker taktisk — reträtt. Wivi-Anne Cederqvist säger också att det inte finns några konkreta förslag i betänkandet, utan man vill resonera om detta. Men, herr talman, då ber jag att Wivi-Anne Cederqvist och kammarens övriga ledamöter läser vad som står på s. 6 i utskottsbetänkandet när det gäller kompetensen. Där sägs: ”Utskottet har stor förståelse för det krav på vidgad kompetens på begravningsområdet som framförs i motion 1982/83:22.” Man fortsätter med att säga att det nu handlar om att utreda detta, så att man kan klara av de praktiska förutsättningarna för att genomföra det. Vad säger man då i betänkandet när det gäller frågan om kyrkoherdens ställning som självskriven ledamot i kyrkorådet? Jo, på s.9 kan man läsa: ”Enligt utskottet talar således starka skäl för att nu avskaffa kyrkoherdens självskrivenhet i kyrkorådet.” Litet längre fram säger man att utredningen bör bedrivas så snabbt att man kan lägga fram förslag redan under innevarande valperiod. Herr talman! Det handlar alltså inte om någonting annat än att man med utredningars hjälp så snabbt som möjligt skall kunna få fram konkreta lagförslag på det här området. Det bör de som är intresserade av kyrkliga frågor ha alldeles klart för sig. Tidningen Dagen skriver i dag att socialdemokraterna har backat när det gäller frågan om kyrkoherdens självskrivenhet i kyrkorådet. Wivi-Anne Cederqvist försöker ge intryck av att det inte är så farligt, men i själva verket handlar det om att skjuta beslutet något år framåt i tiden, så att man kan klara av saken under innevarande treårsperiod.
Herr talman! Jag beklagar att vi inte har lyckats nå enighet i dessa frågor. När det gäller frågan om kyrkvärdarna vill jag säga att den borgerliga oppositionen i utskottet faktiskt har ändrat ståndpunkt sedan 1980/81 års riksmöte. Jag beklagar också detta.
Herr talman! Det är naturligtvis inte lätt att uppnå enighet, när vi har i grunden olika synsätt. Om socialdemokraterna nu vill göra om svenska kyrkan efter en modell som tillämpas enligt kommunallagstiftningen på olika områden, så får de vara beredda på att man från andra partiers sida inte kan vara med om detta. En kyrka är faktiskt någonting annat än en kommun. Därmed inget ont sagt om kommuner, men det handlar om helt skilda saker, och det är en viktig utgångspunkt när man bedömer kyrkliga frågor. Jag vänder mig därför, herr talman, mot de paralleller som ständigt dras. Det har man gjort i utskottet, och också Wivi-Anne Cederqvist gjorde det i sitt huvudinlägg när dett.ex. gäller frågan om biskoparnas ställning i det nya kyrkomötet. Man kan icke dra sådana här paralleller när det gäller en kyrkoherdes ställning och verksamhet i en församling. Beträffande frågan om valbarhet till kyrkvärdsuppdrag vill jag säga att det är riktigt att vi för något år sedan var med på att man skulle se över den. Det har också skett. Frågan har utretts i departementet. Det har varit en remissomgång, och det var en överväldigande majoritet för att icke ändra på den ordning som gäller. När vi sedan tog ställning till utredningen och till remissarbetet hamnade vi på samma ståndpunkt som föredragande statsrådet, Karl Boo, nämligen att man icke skulle föreslå någon ändring. Det innebär inte att vi har ändrat ståndpunkt, eftersom det vi beslutade om förra gången gällde just att utreda frågan. Detta har skett, och utredningen har visat att det icke finns skäl att ändra på den nuvarande ordningen. Konstigare än så är det faktiskt inte.
Herr talman! Anders Björck har ändrat sig sedan 1980/81 års riksmöte. Då ansåg han att frågan om kyrkvärdarna var väldigt viktig. Nu har han frångått detta, men jag vill påminna om att ärkebiskopen har sagt att frågan är viktig. Pås. 11 iutskottsbetänkandet står det: ”Några få för fram andra förslag — — —. Dit hör ärkebiskopen som anser att kyrkvärdarnas ansvar för gudstjänsten är deras främsta uppgift.”

Herr talman! I de olika kyrkopolitiska frågor som riksdagen har att behandla finns det ett par saker som bör uppmärksammas. Ett framträdande drag är att lagstiftning och andra beslut uppenbarligen utgår från att nuvarande relationer mellan stat och kyrka skall bestå för lång tid framöver. För några år sedan brukade förändringar på detta område avvisas med hänvisning till att de framtida relationerna mellan staten och kyrkan var oklara. I dag verkar det mesta gå ut på att permanenta statskyrkosystemet. Det märks också om man går tillbaka till olika handlingar. Så sent som i början av 1970-talet talade man om skiljandet mellan kyrka och stat. Nu talar man om relationsförändringar. De borgerliga partierna vill ha det så här. Jag är litet tveksam om var socialdemokratin egentligen står, men inom socialdemokratin bör det väl ändå finnas krafter som står kvar vid det gamla kravet på kyrkans skiljande från staten. Vi får hoppas på att de krafterna gör sig hörda i fortsättningen. Inom vänsterpartiet kommunisterna har vi stått fast vid vår uppfattning att kyrkan bör skiljas från staten, och vi har också vid åtskilliga tillfällen fört fram detta i riksdagen. Ett annat intressant drag framträder i debatten. Ibland förordas anpassning av den kyrkliga verksamheten till vad som gäller i andra kommunala sammanhang. Ibland avvisas en sådan anpassning som oförenlig med kyrkans intressen. Strävan att modernisera statskyrkosystemet kommer alltså i konflikt med intresset att bevara prästerskapets traditionsbundna särställning. Det är uppenbart. När det gäller dagens ärende från konstitutionsutskottet skall jag ta upp frågan om begravningsväsendet, som har debatterats här tidigare. Utskottet har behandlat motioner som berör de ekonomiska frågorna och förordar en utredning. Det bör dock observeras att frågan om den kommunala kompetensen i fråga om begravningsväsendet ingalunda är ny. I en utskottsreservation för åtta år sedan anförde vpk att den oklarhet som råder beträffande den kommunala kompetensen borde undanröjas för att fria begravningar skulle kunna införas. Det bör också observeras att debatten då fördes mot bakgrund av att riksdagen under en följd av år avvisat krav på obligatorisk begravningsförsäkring. När nu frågan skall utredas är det befogat att uttala förväntningen att detta skall ske utan alltför långt förhalande. Det finns ytterligare en aspekt på denna fråga, som Nils Berndtson pekat på i sitt särskilda yttrande till utskottsbetänkandet och som berördes även i reservationen 1974, nämligen möjligheten för borgerlig kommun att ombesörja begravningar. Också denna fråga har varit föremål för utredningar. Stat-kyrka-beredningen förordade ett principbeslut om borgerligt huvudmannaskap. I en senare utredning har tre alternativ presenterats: kyrkligt, kommunalt och delat kyrkligt-kommunalt huvudmannaskap för begravningsverksamheten. Regeringen har dock stannat för fortsatt kyrkligt huvudmannaskap. Det finns säkert anledning att återkomma till denna fråga. Det är två viktiga problemställningar som inryms i frågan om kompetensen för begravningsväsendet. Den ena gäller de tunga ekonomiska kostnaderna för efterlevande. Utskottet beskriver detta så här: ”Trots de olika former av ekonomisk hjälp som finns är begravningskostnaderna ofta en betungande utgift för de anhöriga.” Det är alldeles riktigt. De borgerliga är inte beredda att instämma i detta. I själva verket är det så, att nuvarande förhållanden, som de borgerliga försvarar, gynnar möjligheten att profitera på människorna ända fram till gravens kant. Som skäl för motståndet på denna punkt anförde Anders Björck bl.a. att man kan teckna privata livförsäkringar, att man kan få socialhjälp och att den här reformen skulle vara någonting som ”gladde” arvingarna. Vi som ofta umgås i kretsar som inte har så stora arv vet att det är väldigt litet glädje med dödsfall och begravning, och ofta är det dessutom förenat med stora kostnader. Den andra problemställningen gäller möjligheterna till andra alternativ än kyrkliga begravningar. Med borgerlig kommuns möjligheter att ombesörja begravningar skulle religionsfriheten också gynnas — den som alla talar om och vill försvara. Kyrkans traditionella ensamrätt på vissa områden får inte hindra en utveckling i demokratisk riktning. Länge saknades alternativ till kyrklig vigsel. I dag finns vigselförrättare i borgerliga kommuner. En liknande utveckling i fråga om begravningsväsendet måste anses vara rimlig. Herr talman! Vi har inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan, men vi har ändå önskat betona ett par viktiga frågeställningar i anslutning till detta betänkande.

Herr talman! Det har skett en rad reformer på kyrkans område. Det förslag vi i dag har att diskutera är ett sista steg i den del som nu har förändrats. Det gäller således att nu anta en ny lag om församlingar och kyrkliga samfälligheter. Den lagen skall ersätta den gamla församlingsstyrelselagen, och den är moderniserad i anslutning till vad som skedde i kommunalt avseende genom 1977 års nya kommunallag. De reformer som under senare år har gjorts på kyrkans område har beslutats i stor enighet, och jag måste beklaga att inte denna enighet också finns kvar när vi nu skall ta ställning till den nya lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter. Det är framför allt på tre punkter, såsom också har redovisats här, som skiljaktigheter har kommit fram vid utskottsbehandlingen. Det gäller kyrkoherdens ställning som självskriven ledamot i kyrkorådet, kyrkans strukturfrågor på lokalplanet samt frågan om kyrkvärdar skall utses utanför kyrkorådets krets. Beträffande de två första frågorna föreslår man visserligen bara utredning, men skrivningarna i utskottets betänkande är så konkreta att det bara är en tidsfråga när den nuvarande majoriteten genomför dessa förändringar. Det är alltså ett mycket bestämt krav som reses, och det tycker jag att kammaren i dag verkligen skall notera. När det gäller arbetet i församlingarna menar jag att kyrkoherden intar en central roll, och därför är det viktigt att kunna ha ett mycket gott och harmoniskt samarbete mellan kyrkoherden, kyrkorådet och kyrkvärdarna. Det är ändå viktigt hur det fungerar. Man bör också, tycker jag, här ta med i bilden att det inte är så enkelt att ta bort regeln att kyrkoherden skall vara självskriven i kyrkorådet som det har varit att ta bort självskrivenheten på andra områden. Om kyrkoherden ställer sig vid sidan av kyrkorådets arbete kan det självfallet bli disharmoni i ett arbete som är viktigt för församlingens medlemmar. Därutöver har vi nu den situationen att kyrkoherden inte alltid är skriven inom församlingen och därmed inte ens valbar — vilket ändå borde vara självklart med en sådan inriktning som utskottsmajoriteten har. — Jag vill notera detta. Utskottsmajoriteten lägger fram ett olyckligt förslag när det gäller utseende av kyrkvärdar. Härigenom bryts det som har varit en tradition, nämligen att kyrkvärdarna skall hämtas ur kyrkorådets krets eller bland dess suppleanter. Och det är självfallet inte bara fråga om att bryta en tradition, utan man förändrar också något som har ett reellt innehåll. Den utredning som har gjorts sedan utskottet senast behandlade den här frågan — jag vill säga det till Wivi-Anne Cederqvist — visar klart detta samband. Jag vill betyga att jag tidigare hade en viss känsla för att man skulle vidga kretsen. Men efter den utredning som skedde och de föredragningar som vi fick från utredningsmannen stod det klart för mig att det inte var särskilt bra att bryta det här sambandet. Sedan är det alldeles uppenbart att kyrkvärdarna också får olika status, eftersom en skall tas från kyrkorådet eller suppleantskapet och de andra utanför den kretsen. Jag tycker att här bör noteras att om man vill vidga engagemanget i kyrkan, så kan man utse särskilda gudstjänstvärdar, varvid både unga och gamla och olika verksamheter inom kyrkan kan få vara med. Utskottet anmäler ju också denna möjlighet. Allvarligast av de särmeningar som har kommit till uttryck i utskottets betänkande tycker jag ändå är socialdemokraternas begäran om en utredning av strukturfrågorna på lokalplanet. Det är ju en upprepning av den motion som förelåg och som riksdagen avvisade när vi godtog den skatteutjämning över kyrkofonden som nu är beslutad. Jag måste säga att det är illa att vi på det här sättet i andanom skall kunna förnimma att socialdemokraterna är ute efter en tvångssammanläggning till ekonomiska samfälligheter ute på lokalplanet. Enligt min mening är det ändå viktigt att vi kan bygga vidare på den lokala organisation som vår kyrka har. Det är kring den organisationen som församlingsgemenskapen skall kunna vitaliseras och förverkligas.
Herr talman! Det är faktiskt så, Karl Boo, att man måste se verkligheten som den är. I våra församlingar har man upplevt problem när det gäller att utse kyrkvärdar. De måste hämtas från kyrkorådet. Förtroendevalda är intresserade av att tillhöra kyrkorådet, men för den skull kanske de inte vill ta på sig kyrkvärdsuppdraget. I många församlingar —i varje fall i mitt eget län — har vi sett att detta är ett problem. Nu löser vi problemet på så sätt att en av kyrkvärdarna hämtas från kyrkorådet, så att man får den kontakten — vi vet att den är viktig. Men f. ö. kan man utse kyrkvärdar bland församlingsmedlemmar.
Herr talman! Jag vill bara understryka vad utredningen kom fram till, nämligen att det var ett mycket klart samband i fråga om det ekonomiska ansvaret mellan kyrkvärdarna och kyrkorådet. När det gäller utseende av representation inom kyrkan tycker jag att det är angeläget — och det har jag understrukit tidigare i denna kammare — att man väljer personer som är intresserade och vill engagera sig i kyrkans arbete. Det är då man verkligen kan få en positiv utveckling. Med det förslag som innefattats i utskottsbetänkandet får ju kyrkvärdarna olika status. En av dem får information från och har kontakt med kyrkorådet, medan de andra inte har den kontakten. Jag menar att det är en ganska underlig tudelning av ett ansvar i det både traditionsbundna och viktiga uppdrag som kyrkvärdskapet innebär.
Herr talman! När det finns problem skall de lösas. Det har varit och är ett stort problem att få kyrkvärdar. Jag instämmer i vad Karl Boo säger om det ekonomiska ansvaret och att man bör ha kvar kopplingen kyrkvärd-kyrkoråd. Av den anledningen har vi också föreslagit att en av kyrkvärdarna skall utses bland kyrkorådets ledamöter. I övrigt kan vem som helst av församlingsmedlemmarna utses.

Herr talman! Jag har i anslutning till propositionen väckt en motion om hur protokollen skall förvaras. Jag är förvånad över att utskottet inte har kunnat tillmötesgå kravet i motionen, att domkapitlet i stället för regeringen skall kunna medge undantag från bestämmelsen att protokollen skall förvaras i kyrkoarkiv. I propositionens förslag till lag om församlingar och kyrkliga samfälligheter hänvisas till de särskilda bestämmelser som finns om kyrkoarkiv. Det är emellertid oklart vad som menas med löpande handlingar. Skall protokoll som förs under det löpande året förvaras i arkiv eller räknas de som löpande handlingar? Bestämmelserna om arkiv har inte tillkommit under de senaste åren — de bygger i huvudsak på en lag från seklets början. Så länge kyrkoherden var självskriven ordförande både i kyrkorådet och i kyrkostämman var det ganska naturligt att protokollen förvarades i kyrkoarkiv. Men vi vet att här har skett en stor förändring, och utskottet har velat gå ännu längre i det avseendet. Därför anser jag att det borde ha varit angeläget att tillmötesgå det krav som framställs i min motion. Det kan inte vara rationellt att protokollen på detta sätt skall vandra fram och tillbaka mellan ordföranden och pastorsexpeditionen, där kyrkoarkivet f. n. ofta finns. Utskottet förutsätter att riksarkivet kommer att följa frågan med uppmärksamhet och göra de förenklingar som kan behöva göras. Jag hoppas att det lilla uttalandet medför att man tar avstånd från den ordningen att allt det som jag räknar som löpande handlingar alltid måste förvaras i arkiv. Jag skall inte ställa något yrkande — det är meningslöst mot ett enigt utskott. Men jag vill fästa uppmärksamheten på att det behövs en modernisering av bestämmelserna, eftersom de inte stämmer med utvecklingen under de senaste decennierna.